Herr talman! Under den långa tid som löntagarfonderna har figurerat i debatten har det också funnits en mängd olika förslag, och jag gick inte in på att peka ut det eller det förslaget. Sedan vill jag säga att man nog inte skall ta riktigt så lätt på det här med småföretagen. Alla arbetsgivare skall ju betala en arbetsgivaravgift på 1 9o till fonderna. Dessutom skall aktiebolagen betala vinstavgifter med 20 96 över en viss summa, och fonderna skall ha möjligheter att köpa aktier inte bara i större företag utan i alla företag. Man kan alltså inte säga att det är fullständigt fritt från hot mot småföretagen. Det blir förmodligen diskussion i fortsättningen också, och jag trorinte att man kan känna sig särskilt trygg. En nolla kan så lätt strykas bort, om det skulle passa det parti som då har makten.

Herr talman! Jag får väl uppfatta Torsten Bengtsons inlägg såsom litet grand av officiell tacksamhet över att han blev upplyst i löntagarfondsfrågan. Nu gör han sig inte skyldig till några missförstånd, och han kan sova litet lugnare. Det sätter även jag värde på som gammal vän till Torsten Bengtson. Men jag vill ta upp en sak till, när jag nu har tre långa minuter framför mig. Vi märker rätt ofta — Torsten Bengtson var inne på det — att det talas om hur bra det är i det här landet nu. Vi har aldrig levt så gott, sade Torsten Bengtson. Han ser bort från de problem som framför allt Anna-Greta Leijon och även andra från vårt håll har berört i våra inlägg. I denna allmänna vällevnad har man på senaste tiden även dragit in folkpensionärerna. Regeringen har därmed försökt försvara sig mot attackerna för att folkpensionerna inte är värdesäkra. Att de inte är det är något som vi socialdemokrater inte vill acceptera. SCB har faktiskt gjort en intressant statistisk redovisning. Om man skall jämföra folkpensionärernas ekonomiska situation med den aktiva befolkningens, så bör man rimligtvis göra det över en tioårsperiod, exempelvis från 1970 till 1980. En sådan jämförelse visar att den genomsnittliga löneutvecklingen för industriarbetarna, från ett index på 100 år 1970 har stigit till 261 år 1980. Motsvarande siffra år 1980 för ATP-pensionärerna blir 241. De folkpensionärer som har sina pensionstillägg och möjligen en liten ATP stannar på indextalet 249. Under tioårsperioden har konsumentpriserna, enligt samma indexberäkning, stigit till 242. De som har klarat sig bäst under dessa tio år är de aktiva lönearbetarna. Därefter kommer de sämst betalda folkpensionärerna, men då skall man ha i åtanke att deras standard ligger lägre än de övriga gruppernas. På tredje plats kommer ATP-pensionärerna. Om jag ser till ökningen av konsumentprisindex, har ATP-pensionärerna inte fått full kompensation för de höjda levnadskostnaderna. De redovisade siffrorna tycker jag är något man bör tänka på. Nu diskuteras om det skall vara följsamhet mellan folkpensionerna och de aktiva gruppernas löneutveckling. Såvitt jag förstår är folkpensionärernas organisationer beredda att diskutera den saken. Men då skall det självfallet, herr talman, vara följsamhet i både goda och dåliga tider. Det är inte riktigt att enbart jämföra utvecklingen under de två senaste åren. Det är att presentera problemen på ett ofullständigt sätt.

Herr talman! Främst med hänsyn till den debattordning som gäller för denna debatt, och som har medfört att vi inte har någon jordbrukspolitisk företrädare för socialdemokraterna på talarlistan just nu, kommer jag att ta upp några frågor som det senaste året i första hand gett anledning till meningsutbyten mellan centerpartiets och moderaternas jordbrukspolitiker. Moderata samlingspartiet har underligt nog kritiserats för sin jordbrukspolitik främst från centerpartistiskt håll. Kritiken sådan den framförts är märklig, därför att vi ju var överens om den år 1977 fastlagda jordbrukspolitiken. Den framlades i enighet av de tre partier som då samregerade. Det är bekant att det på en enda punkt, nämligen beträffande frågan om etableringskontroll eller inte, råder delade meningar mellan våra partier. Jordbruksministern Anders Dahlgren skrev emellertid i sin proposition efter överläggningar med dåvarande försvarsministern Eric Krönmark att frågan kunde lösas genom differentierade slaktdjursavgifter. Denna enda fråga har sedan mer eller mindre regelbundet dykt upp i våra jordbrukspolitiska överläggningar här i riksdagen. Den slutliga utformningen, som fick formen av differentierat pristillägg, togs i riksdagen först ett par år senare. Det finns ingen anledning att ifrågasätta huruvida systemet med differentierade priser i fläskproduktionen är tillräckligt effektivt som metod eller inte. Däremot ger möjligen utvecklingen besked om att differentieringen mellan stor och liten produktion inte helt haft åsyftad verkan. Enligt vår mening torde det därför bli nödvändigt med en större prisskillnad till den mindre produktionens fördel för att de avsedda effekterna skall uppnås. Jag vill rent av påstå att obenägenheten att använda prisdifferentieringsmetoden för att få balans i fläskproduktionen ibland kan synas vara ägnad att förstärka idén med etableringskontroll. Det är att märka att man beträffande de här båda metoderna tar ställning för eller emot lagstiftning för att uppnå produktionsbalans. För moderata samlingspartiets vidkommande är vägvalet enkelt. Vi anser etableringskontrollen principiellt motbjudande, och för den skull är den metoden den sista utväg som vi önskar tillgripa. Jordbrukets lönsamhet är f.n. det mest svårbemästrade problemet. Konsumenternas berättigade krav på goda livsmedel finns inskrivet i den fastlagda målsättningen för svensk jordbrukspolitik. Kvalitetskravet för svenskproducerade livsmedel ifrågasätts ytterst sällan. Inte så ofta höjs heller röster beträffande svenskt jordbruks effektivitet, men förvisso ligger det en konflikt i att det stundom på samma gång uttalas bestämda krav på effektivitet och en lika bestämd ovilja mot långtgående rationaliserad produktion i stora enheter. Jag delar uppfattning med dem som anser att de allra största enheternas produktion knappast visar sådana lönsamhetstal och sådan effektivitet att de enbart därmed försvarar sin existens. Från allmänpolitisk synpunkt och med hänsyn tagen till de regionalpolitiska strävandena torde en fördelning av denna storproduktion på flera producenter självfallet vara att föredra. Men som jag nyss antydde vill vi helst uppnå en sådan spridning av produktionsenheterna på flera jordbrukare utan lagstiftning i riksdagen. Jordbrukets lönsamhetsproblem är enligt mitt förmenande inte ett helt isolerat jordbruksproblem. Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Sverige har däremot medfört att jordbrukets inkomstmål inte har kunnat förverkligas. Det är för den skull ett problem av allmän ekonomisk karaktär, men det är viktigt också för jordbruket att det får sin lösning. Då vi nu presenterat vårt ekonomiska program, innebärande långtgående besparingar över alla samhällslivets sektorer, så drabbar detta också jordbruket. Den besparing på 375 milj.kr. som vi gjort på livsmedelssubventioneringen är en relativt blygsam del av vårt fastställda sparmål om ca 15 miljarder kronor. För den skull kanske det ändå inte kan göras gällande att det är ett obetydligt belopp som till andra ökade kostnader skall läggas på de svenska hushållen. Likväl anser vi det riktigt att alla sektorer har bidragit till att de uppställda målen har kunnat fullföljas. Enligt moderata samlingspartiets mening kan de något mindre kraftfulla tag i besparingshänseende som regeringen redovisat i budgetpropositionen på sikt försvåra regeringens möjligheter att nå den ekonomiska balans som man eftersträvar. Ett skäl för att vi redan under hösten redovisade vår avsikt att för budgetåret 1982/83 föreslå en nedskärning av livsmedelssubventioneringen var att underlätta för regeringspartierna att också uppnå de sparmål som regeringen och moderata samlingspartiet tidigare var överens om. Säkerligen uppfattas livsmedelskostnaderna för alla hushåll som en betydande kostnad i hushållsbudgeten. Litet väl sällan görs emellertid en internationell jämförelse av livsmedelskostnaderna. Det är ett känt faktum att svenska livsmedelskostnader relaterade till en genomsnittlig svensk arbetslön ger en helt annan bild av läget än den vanligast förekommande. Således arbetar genomsnittssvensken kortare tid för en viss kvantitet livsmedel än de flesta andra i de industrialiserade ländernas krets. En viss omprioritering av olika önskemål för familjens uppehälle och välbefinnande är kanske vad som just nu ger upphov till en diskussion om orimliga livsmedelskostnader. Livsmedelssubventioneringens betydelse beträffande avsättningsutrymmet för svenskproducerade livsmedel kan ingen med säkerhet uttala sig om. Dock har LRF mycket bestämt uttalat sin oro för att en alltför kraftig avtrappning av livsmedelssubventioneringen skulle leda till en minskad konsumtion. Med den av oss föreslagna minskningen har livsmedelssubventionerna under en tvåårsperiod sänkts med ca 1 miljard kronor. Vår principiella uppfattning om att livsmedelssubventioneringen bör avvecklas har vi inte haft anledning att ändra på. Likväl anser vi att den farhåga som förts fram från bl.a. LRF:s sida ändå närmare bör studeras. För den skull anser vi att en ytterligare minskning av livsmedelssubventioneringen nu bör kunna anstå, så att ett närmare studium av dess effekter på familjernas konsumtionsmönster skall kunna göras. Regeringen har föredragit att inte nu föreslå ytterligare besparingar på livsmedelssubventionerna — men så har ju inte heller sparmålet totalt sett kunnat uppnås. Trovärdigheten i regeringens sparprogram kan onekligen genom detta ifrågasättas. Mittenpartiernas uppgörelse i skattefrågan med socialdemokraterna på våren förra året ledde ju som bekant till regeringsombildning. Ovisshet råder fortfarande om delar av uppgörelsens innebörd. Således har partierna ännu inte blivit överens om skatteomläggningens finansiering. Socialdemokraternas fasthållande vid att en produktionsfaktorsskatt skall ingå som en del i finansieringen ger anledning till allvarlig oro från jordbrukets sida. För jordbruket är produktionsfaktorsskatt en av de allra sämsta lösningarna. Det är vår bestämda mening att promsen i jordbrukets f. n. pressade situation kan bli den kostnad som får bägaren att rinna över. Jag hoppas för den skull att regeringspartierna står fast vid de uttalanden som deras partiledare gjort då de avvisat promsen som finansieringsmedel. Återigen, herr talman, har i vinter röster höjts för en begränsning av det svenska jordbruket. Det är tongångar som vi känner till från slutet av 1960-talet och som svenskt jordbruk då reagerade så kraftigt emot. I den moderata partimotionen har vi mera positivt försökt komma till rätta med den om än lilla så ändock inte helt obetydliga överproduktionen. Vi föreslår således att ansträngningar nu skall göras för att främja en export av högförädlade svenska livsmedel. Enligt vår mening kan högkvalitativa svenska livsmedel i framtiden inte enbart marginellt utgöra en god svensk exportvara. Vi har i ett annat avsnitt av partimotionen ställt oss bakom tanken att vårt bistånd i ökad utsträckning skulle kunna ske i form av svenskt spannmål. Härvidlag har vi ansett att biståndsorganet SIDA skulle betala spannmålen efter en prissättning motsvarande svenskt inlösenpris. Herr talman! Som jag inledningsvis antydde medför debattordningen att jag i hög grad har kommit att rikta mig till regeringspartierna. Men det är alldeles uppenbart att vi skulle ha kunnat ta upp fler grundläggande frågor på jordbrukets område om en socialdemokratisk företrädare hade funnits här och om debattordningen hade tillåtit det. Vi har kanske funnit det underligt att man gör en sådan prioritering inom det socialdemokratiska partiet, att man inte har tillåtit en företrädare för jordbruket uppträda under första debattdagen. Det kan vi inte göra någonting åt. Förvisso hade det från våra utgångspunkter tett sig ännu mer givande att få tala med flera av deras företrädare om frågor av grundläggande betydelse.

Herr talman! Låt mig säga att det som Arne Andersson i Ljung här har Onsdagen den uttryckt beträffande en förändrad inriktning av biståndsverksamheten kan 3 februari 1982 jag helt ställa mig bakom. Vad däremot gäller hans uppfattning att livsmedelssubventionerna bör Allmänpolitisk trappas ned har jag direkt motsatt uppfattning, och jag kommer att arbeta för — debatt att vi skall kunna bibehålla dem på nuvarande nivå. I fråga om promsen anser jag att vi inte skall ha någon sådan skatt, i motsats till dem som ibland har försökt skrämma jordbrukarna med det. Tvingas vi finansiera den av alla efterlängtade marginalskattesänkningen med en arbetsgivaravgift, bör den konstrueras på ett sådant sätt att de som själva betalar sina egenavgifter kan avlyfta den eventuella höjningen, eftersom de knappast utgör en grupp som rimligen kan avkrävas ett finansieringsansvar för en marginalskattesänkning. Vi har för centerns del i regeringsställning i olika konstellationer under de senaste åren fått vara med om att genomföra nya riktlinjer för jordbrukspolitiken, nya riktlinjer för förvärvslagstiftningen, för skötsellagstiftningen, ny arrendelag, nya riktlinjer för skogspolitiken och för trädgårdsnäringen. Jag kan inom parentes säga att vi beklagar att handelsdepartementet inte har kunnat effektuera de av riksdagen beställda tullskydden, som vi måste ha om trädgårdsnäringen skall kunna fortsätta att fungera. Vi har fått nya riktlinjer för fiskerinäringen, som också har fått ett helt annat ekonomiskt klimat än man hade i början av 1970-talet. Detta kanske inte minst beroende på dels förändrade gränsjusteringar i rätten till fiskevatten, dels naturligtvis beroende på en utomordentligt lyckosam tillgång på råvaran. Beträffande miljöskyddet har vi kunnat fortsätta den ambitiösa lagstiftningen på många områden. Kanske speciellt när det gäller det nu största och allvarligaste problemet, nämligen försurningen i vårt land, tar man krafttag för att kunna bemästra det. En av de få poster i årets budget som får ett kraftigt tillskott gäller kalkningsmetodiken. Jag vill dock säga att kalkning inte är något universalmedel, utan är bara en tillfällig hjälp för att lindra skadan. Det långsiktiga arbetet måste föras på en annan bas och inte minst genom en fortsättning av det arbete som jordbruksministern bedriver i internationella sammanhang när det gäller att förhindra den fortsatta försurningen i vår värld. Jag skall i detta anförande nöja mig med att något kommentera vad som har hänt till följd av de nya riktlinjer för jordbrukspolitiken som kunde beslutas på hösten 1977 och träda i kraft den 1 januari 1978. Det är en rad faktorer som det finns anledning att kommentera. I dessa riktlinjer stod som en portalparagraf att huvudsyftet med jordbrukets roll i Sverige skall vara att se till att det finns god tillgång på livsmedel av hög kvalitet, till rimliga priser och att även de i jordbruket sysselsatta skall kunna uppnå en social och ekonomisk standard som är jämförbar med övriga gruppers. Jag tillåter mig, herr talman, att något granska vad som har hänt till följd av den devisen. 2 Jag vill först och främst säga att tillgången på mat är mycket god. En del tycker rent av att det är problem med ett litet överskott. Jag vill gärna slå fast att det kan finnas vissa hanteringsproblem med ett överskott, men det kan aldrig vara en olycka för ett land att ha litet rikligare med livsmedel än vad man själv kan konsumera. Det är ett hån att anse någonting annat, om man ser sig om på vad som händer i vår omvärld. Vi har alltså i dag en ungefär 105-procentig försörjning. Efter kriget var 36 20 av befolkningen sysselsatt i jordbruket. Nu är det 3,6 96 av befolkningen som svarar för en försörjningsnivå som ligger över 100 26. Detta är ganska unikt i världen. Det är också en mycket hög kvalitet på de livsmedel som vi producerar. Enligt uppgifter från livsmedelsverkets kontroll finns det inte i svenska livsmedel några restsubstanser av kemikalier. Däremot finns det ganska betydande problem vad gäller de livsmedel vi får in genom import. Då inställer sig snabbt frågan om det finns någon logik i de hårda krav som förs fram på en annan teknik i vår livsmedelsproduktion — en teknik som skulle medföra betydligt lägre produktion men ge en större garanti avseende giftfrihet. Skulle vi — i ett läge där vi redan har världens hårdaste livsmedelslagstiftning, där livsmedelsverket i sina laboratorier inte kan konstatera några restsubstanser — medvetet pressa ned produktionen, så att vi tvingas till import av varor över vilkas innehåll vi inte har någon kontroll? Jag vill på den punkten säga att det finns god anledning att låta det svenska jordbruket, precis som tidigare, ta ansvaret och med sans och balanserat förnuft använda känd teknik och kemi. Jag vill också gärna säga att jordbrukaren med mycket stor respekt betraktar naturresursen jord. — Allt är givet människan som lån, och normalt önskar också jordbrukaren förvalta det arvet, så att jorden kan föras vidare till kommande generationer i ett bättre skick än när man tog emot den. Priserna på livsmedel kan alltid diskuteras. Det är klart att människor lägger märke till att priserna på livsmedel stiger, men man måste samtidigt konstatera att alla andra priser stiger. Man måste lägga märke till att människor också har fått ökad ersättning för sitt arbete. Jag vill nu inte, lika litet som tidigare, göra några värdeomdömen, men låt mig göra exakta jämförelser. Enligt officiell statistik — den som jordbruksnämnden och konsumentdelegationen själva står för — använder svenska folket i dag av disponibel inkomst, efter skatt, 21,5 96 till livsmedel. I det finns allting — öl, läsk, kaffe, apelsiner och citroner. Den siffran är mycket låg i internationell jämförelse, även om man inte tar hänsyn till all den sociala trygghet som redan är betald när man beräknar den disponibla inkomsten. Den andelen, som nu är 21,5 26, var i början av 1970-talet 26 76. Den har alltså sjunkit under 1970-talet. Jag tycker det är värdefullt att konstatera detta, när man flyter ut i värdeomdömen om höga priser. Jag vill också på den punkten säga att minskningen av matkostnaderna kanske beror på att vi har en mycket effektiv produktionsapparat, där bondens lön är marginell, ja, försumbar, i jämförelse med det slutliga priset över disk. Hur kan jag påstå detta? Jo, mycket officiella undersökningar visar att den svenske industriarbetaren med 1 minuts och 25 sekunders arbete kan betala den del av den dagliga maten för en vuxen person som avser bondens lön. Sedan tillkommer en mängd kostnader när varan väl har kommit till nästa instans, grossistledet, där den skall förädlas, distribueras och hanteras. För att betala den vara man får över disk krävs — om jag fortfarande använder KF:s priser — arbete i 32 minuter. Även vid en internationell bedömning är det ett mycket fint resultat. Att så är fallet kan vi också konstatera om vi jämför med hur man har det i vårt broderland Norge. Norrmännen åker med förtjusning hit och köper, som de själva säger, den svenska maten med mycket god ekonomisk vinst. Den sista devisen handlar om jämlikhet för jordbrukets sysselsatta. Jag vill även här avstå från värdeomdömen, men det är klart att jag kan säga att det är mycket långt kvar till social jämlikhet. När andra människor räknar två dagar i veckan som självklar ledighet, räknar jordbrukarna två dagar i månaden. När andra människor talar om fem veckors semester, talar jordbrukarna nu om fem dagars sammanhängande ledighet om året med en fungerande avbytarorganisation. Så det är lång väg kvar. Men enligt siffror som beskriver utvecklingen från 1977 fram till 1981 så har klyftan mellan jordbrukarbefolkningen och jämförbara grupper aldrig varit så liten som nu. Det finns alltjämt en klyfta på 7 000-8 000 kr. om året sedan man har gjort mycket sofistikerade bedömningar av jordbrukarnas, som man kallar det, dolda förmåner. Men denna klyfta har varit betydligt större tidigare. Jag vill alltså hävda att man även på denna punkt har nått en bit på väg när det gäller jämlikhetsmålsättningen. Det stora problem som nu finns kvar är kanske nyetableringen. Därför har centern i årets motionsomgång motionerat om nya metoder för kapitalfinansiering vid nyetablering. Det räcker inte långt med hypotekslån, om lönsamheten i jordbruket ligger på 1 å 2 90, ibland på 0 90. Vilken nytta har man då av en hypoteksfinansiering med räntor som i dag kanske är på 13-14 920? Det måste till en helt annan metodik, där man på ett mer realistiskt sätt värdesätter det realkapital som ligger i botten — jorden. Man kan jämföra med den teknik som används vid bostadsbyggande. Jag skall inte fördjupa migi detaljerna i denna motion, utan hänvisar bara till den. Tanken är väckt, men jag vet att förslaget kräver vidare utredning innan man kan påbörja detaljutformningen. Vi tror också att det — till skillnad mot vad Arne Andersson i Ljung här sade — hade varit bra, om mani ett tidigare skede hade haft en bättre kontroll beträffande överetableringen. Det gäller speciellt inom animalieproduktionen, där jordbruket självt får svara för kostnaden när man måste lyfta ut ett överskott. Detta framgår inte av pressens skriverier, som präglas mer av åsikter än av insikter. Men jordbruket skall alltså självt svara för dessa kostnader. Skall man klara produktionsmålet behövs ett visst grepp över produktion och tillgång i förhållande till avsättning. Regeringen har nu problem i en svår ekonomisk situation. Jag skall tillåta mig att förklara vad 82-85 miljarder betyder nedplockat på en lägre nivå. Det betyder att det svenska samhället, till följd av så småningom fattade riksdagsbeslut, till svenska folket, ung som gammal, delar ut 10 000 kr. mer per person och år än vad som tas in i skatt. Man får tycka vad man vill om skattetrycket, det kan inte fortsätta så här någon längre tid. Situationen har naturligtvis uppkommit till följd av många faktorer — f. n. är räntan på upplånat kapital en viktig faktor. Det är beklämmande att de två stora oppositionspartierna i detta läge ställer sig utanför ansvarstagandet och i partiegoistiskt nit motarbetar och kritiserar allt som regeringen föreslår. De presenterar också orealistiska önskelistor, som de aldrig skulle kunna förverkliga, men som de får lättköpta SIFO-poäng för. Vi kan se hur socialdemokraterna i Danmark och höyre i Norge har försökt realisera liknande önskelistor. Skulle oppositionen mot förmodan — med gott stöd av en opportunistisk press, två subjektiva monopolkanaler i TV och ett styrande SIFO — lyckas mala sönder de två regeringspartierna, som har att hantera en svår politisk verklighet och som inte har resurser att satsa på en professionell marknadsföring i partiegoistiskt intresse, så är det inte regeringspartierna som förlorar på detta. Partier är aldrig något självändamål. Förlorarna är landet och den framtida svenska demokratin.
Herr talman! Jag vill tacka Einar Larsson för det raka och mycket lätt tolkade svar han gav beträffande promsen. Proms skall vi inte ha, säger Einar Larsson. Jag tror att det är många jordbrukare, kanske också många av politikerna här i kammaren, som uppskattar det raka och otvetydiga beskedet. Jag hade mera svårt att förstå Einar Larsson, då han i sitt anförande avslutningsvis kritiserade också vårt parti för någon typ av partiegoism med anledning av att vi inte ställde upp på regeringens proposition. Jag har svårt att se var partiegoismen lyser igenom, då vi sätter upp ett högre sparmål än regeringen. Jag har svårt att se att väljarna kommer att ställa sig bakom oss och tycka att vi är utomordentligt duktiga, eftersom vi faktiskt vill vidta impopulära sparåtgärder. Vi har satt upp sparmålen med precis den avsikt för ögonen som Einar Larsson antydde var kännetecknande för hans parti, nämligen nationens bästa. Men, som sagt, att det är partiegoism som gör att vi vill spara exempelvis 375 milj.kr. på livsmedelssubventionering är utomordentligt svårt att förstå. Jag sade inledningsvis att den jordbrukspolitik som vi stundom från centerpartiets håll kritiseras för har vi gemensam med centerpartiet, då vi nämligen var samregerande partier när de besluten fattades i riksdagen på hösten 1977. Därför var det trivsamt att lyssna till Einar Larssons redogörelse för vad detta innebar. Det är en jordbrukspolitik som våra partier står för gemensamt, och vårt parti kommer att göra det fortsättningsvis också. Men återkom gärna, Einar Larsson, om det passar, och utveckla var vår partiegoism lyser igenom, då vi lägger fram i och för sig ganska obekväma förslag om sparåtgärder.

Herr talman! Den kritik som jag avslutade mitt anförande med var allmän Onsdagen den och självklar. Jag tror att det är självklart för de flesta människor att det är utomordentligt lätt att sitta vid sidan om och göra en önskelista och avge löften. Men det är utomordentligt svårt att sitta i en trängd ekonomisk Allmänpolitisk situation, i en besvärande verklighet. Det är ett faktum som många har fått uppleva. Jag tänker inte på just jordbrukspolitiken. Vi har väl litet besvär med anledning av att Arne Anderssons i Ljung partiledare sitter och tycker till om traktorer och sådant, trots att han inte alls har något sakligt underlag. Men det är ju småsaker som man kanske inte behöver gå in på. Vad jag tänkte på var närmast situationen i Norge, där regeringen är satt att effektuera beslut i en svår verklighet, och där statsministern nu är på full reträtt från sina löften om skattelättnader, som skulle gå att genomföra utan finansiering. Det var det jag tänkte på. Min kritik var inte särskilt hårt riktad mot jordbrukspolitiken. Den har vi, som Arne Andersson korrekt har sagt, i huvudsak kunnat driva tillsammans.
Herr talman! Jag bad Einar Larsson om ett klarläggande av var vår partiegoism lyste igenom. Jag undrar om skälet till denna beskyllning för partiegoism verkligen kan vara att vi lägger betydande, besvärliga sparmål framför oss. Vi hade inte trott att vi kunde bli föremål för centerpartiets avundsjuka för en sådan sak. Jag vill gärna medge, att om vi hade kunnat genomföra sparmålet utan att nagga livsmedelssubventioneringen i kanten hade vi mycket hellre gjort det. Jag antydde i mitt anförande att vi redovisade vårt sparmål redan i höstas. Vi trodde att det möjligen skulle underlätta för regeringen att genomföra det sparmål varom våra partier var överens, om den visste att vi stod fast vid det. Men nu uppfattas det tydligen som ett opportunt sätt att driva politik om man vill plocka bort ett antal miljoner från livsmedelssubventioneringen. Einar Larsson kanske tycker att det är skojigt att prata om Norge. Men låt oss vänta med det tills regeringen har suttit litet längre. Den kanske reder ut sina problem. I varje fall kommer den inte att regera vare sig kortare eller längre tid för att man från centerpartistiskt håll i Sverige tycker mer eller mindre om deras politiska åtgärder.

Herr talman! Den långa diskussion som vi har haft i dag och som skall fortsätta ytterligare ett par dagar går i huvudsak ut på att två tunga oppositionspartier mycket hårt kritiserar de två små regeringspartierna. Av den anledningen tyckte jag att det var intressant att se hur socialdemokraterna klarar problemen i Danmark och hur Arne Anderssons i Ljung partivänner klarar problemen i Norge. Jag kritiserar inte dessa regeringar — jag förstår att det inte är så lätt för dem heller — men jag tycker att vi skall ha med dem i bilden. Det är rejält av Arne Andersson att han nu öppet och rakt säger att ”vi vill sänka livsmedelssubventionerna mer”. Det betraktar jag inte som ett opportunistiskt förslag. Det kommer att svida för bönderna, men det är viktigt att det erkänns att man verkligen har den uppfattningen. Jag hoppas att andra framstötar inom Arne Anderssons parti, som ju inte är så jordbrukarpräglat, där man kräver en ny jordbruksutredning för lägre livsmedelspriser inte är så allvarligt menade. Jag anklagar inte Arne Andersson för de förslagen, för jag vet att han inte har den uppfattningen. Jag hoppas emellertid att hans falang i partiet får mest gehör i de här frågorna.

Herr talman! I den ekonomiska debatten diskuterar man i dag främst om vi skall spara eller expandera oss ur våra problem. Inom landsorganisationen har vi tidigt slagit fast en grundläggande princip, som jag är övertygad om stämmer med svenska folkets uppfattning. Den innebär att politiken främst måste gå ut på att genomföra offensiva insatser för att få i gång produktion och tillväxt. Ett annat led i denna politik är besparingar. Men villkoret är att de alltid måste vara klart motiverade och fördelningspolitiskt rättvisa. Jag har svårt att se några rimliga invändningar mot denna princip. Ändå är det alldeles uppenbart att regeringen anser sig kunna bryta mot den. Jag ser ständigt i den strida strömmen av pressmeddelanden från kanslihuset hur regeringsledamöter i tal efter tal hävdar att man slår vakt om en rättvis fördelningspolitik. Uppriktigt sagt är jag förvånad över detta påstående. Är man inte orolig för att detta uppenbara hyckleri skall slå tillbaka, att man snart får uppleva hur leendena över dessa klyschor vänds till ren och skär ilska? För vart leder regeringens ekonomiska politik? Jo, en politik som innebär dels allmän åstramning, dels direkta nedskärningar av den offentliga sektorn, samtidigt som den internationella ekonomiska aktiviteten är låg, kan bara leda till ökad arbetslöshet. När man därtill gång på gång säger nej till arbetsmarknadsstyrelsens, socialdemokratins och den fackliga rörelsens krav på större resurser för arbetsmarknadspolitik är saken klar: Man har valt en väg som innebär att fler och fler människor, särskilt ungdomar, blir arbetslösa. Allt fler illavarslande tecken pekar mot att vi ännu bara har sett början på arbetslöshetssiffrornas uppgång. Vi har ännu inga januarisiffror, men allt tyder på försämringar. Och allt flera varnar för att detta inte är en tillfällig situation, utan att vi är på väg mot permanent högre arbetslöshetssiffror än på flera årtionden. AMS har ånyo återkommit med krav, baserade på verkligheten, i motsats till regeringens önsketänkande. Jag begär inte att regeringen skall säga ja till allt vad fackföreningsrörelsen föreslår. Men jag begär att regeringen, om den säger nej, skall ha några egna alternativ. De senaste åren har jag aldrig upplevt att regeringen haft något annat att komma med än prutningar och förslag som krymper den svenska ekonomin. Vad är egentligen regeringens framtidsperspektiv? Vad gör vi, om vi inte får någon internationell draghjälp? Skall vi acceptera att arbetslösheten stiger till allt högre nivåer nästa höst och vinter? Det vore intressant att få höra regeringen utveckla detta. Jag är övertygad om att också de hundratusentals arbetslösa och undersysselsatta, liksom de hundratusentals som känner sina jobb hotade eller som snart skall lämna skola eller värnpliktstjänstgöring utan att ha jobb, är mycket intresserade av detta. Arbetslösheten menar jag är den allvarligaste frågan ur både ekonomisk, social och fördelningspolitisk synpunkt. Att man tillåter en växande arbetslöshet är ett direkt grundskott mot regeringens påstående att man bedriver en rättvis fördelningspolitik. Än mer uppenbart att fördelningspolitiken är orättvis blir det, när man till den allmänna åtstramningsoch arbetslöshetspolitiken lägger sparandet. Det riktar sig direkt mot de sämst ställda, medan jag inte har upptäckt ett enda förslag som har en fördelningspolitiskt rättvis spareffekt. Jag reagerar i första hand mot försämringarna i arbetslöshetsersättningen och sjukförsäkringen. Under flera år har regeringen nu urholkat arbetslöshetsförsäkringen genom att säga nej till höjningar som kompenserar de arbetslösa för prisstegringarna. Det har lett till att stora grupper i dag bara kompenseras för i stort sett halva inkomstbortfallet. Nu föreslås en höjning av den högsta dagpenningen till 230 kr., vilket är helt otillräckligt. A-kassorna själva menar att det krävs en höjning till 280 kr. för att man skall kunna förhindra en fortsatt urholkning. Detta, liksom mycket annat, framställs ibland som ett sätt att minska den offentliga sektorn. Men det man gör är att strypa åt privat konsumtion för en grupp som redan tillhör de absolut hårdast drabbade. Hur kan någon beteckna detta som en rättvis fördelningspolitik? Men inte nog med det.

Samma orimliga fördelningsprofil har förslagen till försämring av sjukförsäkringen, där man nu tycks ha fastnat för ett återinförande av karensdagarna. Även om vi av dagens debatt har fått ett intryck av att den frågan ännu är öppen, har regeringen försatt sig själv i ett olösligt dilemma. Alla fackliga organisationer för tjänstemän på den privata och inom den offentliga sektorn har avtal som garanterar dem ersättning för sjukdagar som inte ersätts av den allmänna sjukförsäkringen. Det innebär att ett återinförande av karensdagarna drabbar enbart LO:s privatanställda medlemmar, oavsett vad som sägs i det sammanhanget. Därmed drabbar förslaget de lågavlönade, människor som är särskilt utsatta för dåliga arbetsmiljöer och stora hälsorisker och människor som riskerar att drabbas av allvarliga hälsorisker, om de tvingas gå till jobbet med en sjukdom i kroppen. Däremot går bättre ställda grupper fria från försämringar. Det är inga små försämringar som det handlar om. En arbetare med två sjukperioder per år på ca en vecka förlorar i runda tal 1 500 kr. på systemet — och det innebär ändå en sjukfrånvaro som är under genomsnittet. Detta skall läggas ovanpå en reallöneförsämring som redan har drabbat LO:s medlemmar med i runt tal 10 96 de senaste åren. Vill man ändå genomföra besparingsförslaget utan att det skall drabba enbart LO:s privatanställda medlemmar — och det tycks ju vara målsättningen — finns det ingen annan lösning än avtalsförbud för övriga grupper. Men också den lösningen avvisar hela den fackliga rörelsen i stor enighet. Vi kommer aldrig att acceptera att man i strid med alla arbetsmarknadens parter ger sig på den fria förhandlingsrätten. Och det är inte bara arbetsmarknadens parter som säger nej till detta. Låt mig erinra om att sjukpenningkommittén var enigt negativ till den lösningen. Därmed har regeringen försatt sig i ett självförvållat dilemma. Antingen får man genomföra en oerhört orättvis beskärning av enbart LO-medlemmarnas förmåner eller också får man mot eniga arbetsmarknadsparter och en enig sjukpenningkommitté ge sig på avtalsfrihetens princip, som i så många år har ansetts vara en av de främsta grunderna för Sveriges lugna förhållanden på just arbetsmarknaden. Det finns bara en lösning på det här dilemmat, och det är att ge upp idéerna om att spara pengar på de sjukas bekostnad och dra tillbaka förslaget! Men skulle man trots allt nu genomdriva förslaget, är det inte bara en skriande orättvisa — man bäddar också för en närmast omöjlig avtalsrörelse inför 1983. Vi fick höra många vänliga ord från regeringen för den försiktiga avtalsuppgörelsen förra året. I storslagna deklarationer förklarade man att här hade det lagts en god grund för en politik som skulle minska inflationen och rätta till obalanserna i den svenska ekonomin. Men vad är det som har hänt? Prisstegringarna för 1981 blev de näst högsta sedan 1950-talet. Prisökningarna på baslivsmedel slog rekord. Industriinvesteringarna sjönk här hemma, medan allt fler investeringar i stället gjordes utomlands. Besvikelsen inom fackföreningsrörelsen är mycket stor, och det är uppenbart att detta beror enbart på regeringens ekonomiska politik. Därmed måste jag också konstatera att oron inför kommande avtalsrörelse ökar. För att vi skall ha minsta chans att åstadkomma den återhållsamma uppgörelse som ju alla vill ha ser jag det som helt nödvändigt att åtminstone tre krav För det första måste man säga nej till försämringarna av arbetslöshetsersättningen och sjukförsäkringen. Skulle regeringen driva igenom sina förslag på dessa områden tvingar man oss att förhandlingsvägen försöka ta igen vad vi förlorar. Därmed bäddar man också för en ytterligt svår avtalsrörelse. För det andra måste vi nå fram till en överenskommelse som innebär en starkare låglöneprofil än vanligt, för att det skall vara möjligt för oss att acceptera den föreslagna skatteomläggningen. För det tredje måste vi få fram ett effektivt vinstdelningssystem. Vi ser nu framför oss snabbt ökande vinstnivåer i näringslivet, samtidigt som reallöneutvecklingen för LO:s medlemmar har varit negativ. Att fortsätta att avstå från krav på stora löneökningar, utan garantier för att företagens vinster satsas på investeringar som de anställda får inflytande över, ser jag som ytterst svårt. Herr talman! Når vi inte en lösning på dessa problem, där regeringens ansvar är mycket stort, har jag svårt att se hur Landsorganisationens medlemmar skall kunna acceptera ännu en återhållsam avtalsrörelse. Om regeringen är intresserad av att lägga en grund för avtalsrörelsen måste vi få en offensivt inriktad politik men också ett stopp för alla attacker gentemot löntagarna. Annars kan jag för min del bara förutspå stora svårigheter.

Herr talman! Debatten om regeringens budgetförslag handlar ganska självfallet huvudsakligen om vårt ekonomiska läge och om hur vi med offensiva satsningar och besparingar skall kunna bringa ner det skrämmande höga budgetunderskottet. Förra vårens stora skatteuppgörelse mellan mittenpartierna och socialdemokraterna behandlas förhållandevis kortfattat, i finansplanen på något mindre än en sida. Vad som är mest anmärkningsvärt beträffande själva sakinnehållet är att det i texten inte längre talas om en totalfinansiering utan om att skattereformen bör ges ”en ansvarsfull finansiering”. Det kan också synas egendomligt att det, när skatteuppgörelsen refereras, inte sägs ett ord om att det fanns ett förslag till skattereform från trepartiregeringen som man helt gick ifrån i och med uppgörelsen med socialdemokraterna. Enligt propositionsförteckningen skall förslaget till skattereform läggas på riksdagens bord i slutet av mars, och yttrandena över ”Reformerad inkomstbeskattning”, alltså den departementspromemoria som utarbetats av de tre fördragsslutande partiernas skatteexperter, har nu strömmat in från remissinstanserna. I långa stycken är kritiken förödande, och det är nu högst motiverat att fästa uppmärksamheten på vad några av de tyngsta remissinstanserna har att säga. Glädjande nog är samstämmigheten stor när det gäller kravet på en kraftig marginalskattesänkning. Då det gäller underskottsavdragen, finansieringen, effekterna av förslaget för den enskilde och för företagsamheten, inflationsskyddet, de skatterättsliga och administrativa problemen m.m. är kritiken så förödande, att man måste förutsätta att expertgruppens förslag undergår en omfattande översyn och omarbetning innan någon proposition läggs fram. Jag skall i huvudsak begränsa mig till vad riksskatteverket, riksrevisionsverket, Lantbrukarnas riksförbund och Kooperativa förbundet har haft att andraga i sina remissvar. Riksskatteverket framhåller att marginalskattetänkandet är utbrett och att de avarter som har följt i spåren givetvis bör angripas genom en sänkning av marginalskatterna. Verket accepterar också att man ser över avdragen, men inte den föreslagna metoden, därför att den bryter mot de principer som bär upp hela skattesystemet. Riksskatteverket påpekar att man med förslaget går emot den grundläggande principen om skatt efter förmåga och också mot reciprocitetsprincipen, dvs. att den som mottar en ränta alltid blir skattskyldig härför, medan den som nu skall betala räntan endast får den delvis avdragsgill. Verket vänder sig också mot att effekterna av förslaget för den enskilde är ofullständigt redovisade, och beträffande problemen för skatteförvaltningen anförs att dessa endast har beskrivits i övergripande ordalag. Det administrativa merarbetet blir avsevärt, och svårigheterna blir än större, om skattereformen skall finansieras med en produktionsfaktorsskatt. Den statliga inkomstskatten skall enligt förslaget delas upp på ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp, det sistnämnda för dem som har en inkomst som före underskottsavdragen överstiger den s.k. brytpunkten. Antalet sådana deklarationer beräknar RSV till ca 650 000. I uppskattningsvis 100 000 fall beräknas någon form av utredningsarbete bli nödvändigt, vilket kommer att medföra ett omfattande merarbete för granskningsmyndigheterna, som redan i dag är underbemannade. Stora krav kommer också att ställas på snabbutbildning och information. Riksskatteverket understryker också svårigheterna att kunna göra en korrekt gränsdragning mellan den privata förmögenheten och näringsförmögenheten när det gäller att fördela ränteutgifterna, och man förmodar att antalet skatteprocesser väsentligt kommer att öka. Sammanfattningsvis kräver verket kraftiga resursförstärkningar på alla granskningsnivåer och anger att förenklingar är nödvändiga. Det kan tilläggas att riksskatteverket inte var enhälligt — yttrandet har två reservationer. I den ena krävs att underskottsavdragen av rättssäkerhets-, rättviseoch likformighetsskäl blir föremål för en ingående utredning, innan förslag om begränsning framläggs. Den andra reservationen påtalar att betydande skattemässiga olikheter kan uppstå mellan två identiskt lika fastigheter, beroende på förvärvstidpunkten, samt att betydande olikheter i beskattning kommer att inträffa för fastighetsägare i olika delar av landet, i större utsträckning än vad som nu är fallet. De stora skillnaderna i taxeringsvärde — dubbelt så högt i storstadsregionen som i glesbygden — kommer genom skatteförslaget än mer att understrykas. Riksrevisionsverket inleder sitt remissvar med att framhålla att innehållet i departementspromemorian i väsentliga delar avviker från de krav på analys och fullständighet som brukar ställas i det offentliga utredningsväsendet. I sanning en förödande kritik. Verket påtalar vidare att på grund av de olika system som vi nu har för inkomstprövade bidrag och inkomstrelaterade avgifter kommer det även efter marginalskattereformen att förekomma hushåll som endast får behålla 20-30 26 av en inkomstökning. Slutsatsen i denna del blir att om man vill uppmuntra till ökat arbete, produktiva insatser och sparande, så måste frågan om de samlade marginaleffekterna beaktas i de fortsatta övervägandena. RRV påpekar sedan att kostnaderna för marginalskattereformen av verket beräknats till 9650 milj.kr. i stället för utredningens 8900 milj.kr. När det gäller kvittning av underskott mellan olika förvärvskällor anser riksrevisionsverket att man endera bör tillåta en generell kvittning som nu eller helt ta bort kvittningsrätten. Anledningen härtill är att svårigheterna för administration och kontroll annars blir så avsevärda. Så följer ett resonemang kring de ändringar som kommer att uppkomma för villor med resp. utan statliga räntebidrag. De som har räntebidrag får i nästan samtliga fall en betydligt större skattesänkning, vilket naturligtvis kommer att öka efterfrågan på villor med räntebidrag och minska efterfrågan på villor utan räntebidrag. Enligt skatteförslaget skall en jordbrukare som privata räntor ta upp så stor andel av räntekostnaderna som motsvaras av bostadsfastighetens värde av jordbruksfastighetens totala värde. Lånar han nu pengar för att exempelvis bygga till sin ladugård, får han automatiskt högre boendekostnad. Det är säkerligen flera än remisskrivarna som tycker att detta är ologiskt. Riksrevisionsverket är vidare mycket kritiskt mot förlustavdragen och kräver en ytterligare utredning av kvittningsförfarandet innan förslaget om tilläggsskatt genomförs. Man befarar att investeringslusten annars kraftigt minskar, om man inte särskilt de första åren av en nystartad rörelse, då underskott ofta uppstår, får kvitta dessa mot andra intäkter. RRV påtalar vidare, liksom reservanterna i riksskatteverkets styrelse, att de nuvarande skillnaderna i boendekostnader kommer att öka och nämner också de komplikationer som underskottsavdragen får när det gäller sambeskattningen. De föreslagna ändringarna i inflationsskyddet blir föremål för en inträngande analys, och man påvisar från verkets sida hur reformen urholkas, om inflationen som väntat är överstiger 5,5 90. Jag går nu, herr talman, över till två remissinstanser som står två av de fördragsslutande partierna nära, Kooperativa förbundet och Lantbrukarnas riksförbund. KF noterar inledningsvis att finansieringsfrågorna inte tas upp i promemorian och beklagar att expertgruppen inte diskuterat och analyserat effekterna av alternativa finansieringsformer. ”Med hänsyn till att reformen har förutsatts bli totalfinansierad skulle det ha varit mycket värdefullt för såväl den enskilde skattebetalaren som samhället att få klarlagt vilka kategorier skattskyldiga som skall finansiera reformen” , heter det ordagrant. Vidare anser KF att det är få skattskyldiga som efter reformen har möjlighet att kontrollera att de betalar rätt inkomstskatt, något som kan få förödande konsekvenser för respekten för skattereglerna. Det sagda leder till att förbundet kräver konkreta förenklingar för både skattemyndigheterna och den enskilde skattskyldige.

Om en investering är till gagn för samhället visar sig ofta långt efter det att investeringen gjorts. KF konstaterar avslutningsvis, liksom andra remissinstanser, att om det nya förslaget genomförs försvinner symmetrin i skattesystemet därför att avdragsrätt och skatteplikt inte korrelerar, och förmodar också att antalet s.k. nolltaxerare sannolikt inte kommer att bli mindre. Remissvarets två sista meningar citerar jag ordagrant: ”Såvitt avser avdragsbegränsningen medför emellertid den föreslagna förvärvskällemetoden sådana komplikationer och svåröverskådliga effekter att den inte bör genomföras. En annan metod för avdragsbegränsning bör utredas.” Så slutar alltså KF:s remissvar. Lantbrukarnas riksförbund går genom sin skattedelegation också till hårt angrepp mot att man avser ändra grundregeln att avdrag och inkomster skall vara lika mycket värda i skattesammanhang. Särskilt stort blir problemet här för jordbruksnäringen efter förra årets fastighetstaxering. Denna innebar att man på många jordbruksfastigheter tillskapat nya förvärvskällor. Som exempel härpå anges grustäkt och uthyrningsstugor. Enligt den nya fastighetstaxeringen skall intäkter från sådan förvärvsverksamhet redovisas i förvärvskällan annan fastighet, och följaktligen får ingen kvittning ske mot underskott i jordbruket. Man tycker att det är anmärkningsvärt att expertgruppen — utan några analyser — slår fast, att det inte torde vara något större problem med uppdelningen av förvärvskällorna. Skattedelegationens ganska självklara slutsats är att kvittningsrätt måste föreligga mellan de olika förvärvskällorna. Liksom andra remissinstanser påtalar LRF de störningar som kan väntas på villamarknaden om skatteförslaget genomförs. Makebeskattningen ägnas en ingående uppmärksamhet, man påvisar hur olika det kan slå för två makar som brukar en jordbruksfastighet beroende på vem av dem som äger de olika förvärvskällorna, om någon har tjänsteinkomst osv. Slutsatsen kan endast bli en: makar måste korsvis kunna kvitta underskott mot överskott. LRF påtalar också — som så många andra — hur den tänkta skattereformen urholkas, om inflationen kommer att överskrida 5,5 26, och vill också sänka marginalskattenivån till 70 26. Man reagerar också mot förslaget att inte låta egenavgifterna påverka begränsningsregeln. Eftersom egenavgifterna alltmer börjar likna en skatt, bör avgifterna ingå såväl i spärrbeloppet som i skattebeloppet. När det gäller egenavgifter och underskott i rörelse har riksdagen redan gått händelserna i förväg. Majoriteten genomdrev i december att vid beräkning av egenavgifter underskott i en rörelse inte längre skall få kvittas mot överskott i en annan. Effekterna blir än allvarligare om skattereformen kommer att finansieras genom höjda arbetsgivaravgifter. Vi moderater reserverade oss när den frågan diskuterades här i kammaren. I sin sammanfattning säger LRF:s skattedelegation: ”Delegationen ställer sig bakom förslaget att en marginalskattesänkning genomförs och att åtgärder vidtas mot avarter av underskottsavdrag. Delegationen finner emellertid att föreliggande förslag kännetecknas av stora brister i analyserna, vilket inte gör det möjligt att överblicka effekterna av detsamma för olika inkomstgrupper. Delegationen vill särskilt understryka att förslaget beträffande beskattning av makar är oacceptabelt och att problemen kring förvärvskällebegreppet inte har beaktats. Innan förslaget kan göras till föremål för lagstiftning måste dessa problem få en godtagbar lösning. Finansieringen av skattereformen har en avgörande betydelse. Delegationens analyser visar att finansiering via proms skulle få orimliga effekter för lantbruket.

I själva verket visar dessa remissvar och många andra — som det skulle föra alltför långt att här redogöra för — att vi i vår kritik har haft rätt på alla avgörande punkter. Från moderat håll står vi fast vid den principöverenskommelse om en genomgripande skattereform som den dåvarande trepartiregeringen lade fram för precis ett år sedan.

Herr talman! När riksdagen förra året inledde remissdebatten, kunde de fyra stora partierna i en väsentlig fråga presentera likartade förslag, nämligen att marginalskatten för det stora flertalet inkomsttagare borde sänkas till 50 70. Också socialdemokraterna hade sent omsider insett nödvändigheten av en radikal förändring av marginalskatteuttaget. Förslaget hälsades med stor tillfredsställelse från alla håll, detta trots att det sades klart ifrån att reformen måste finansieras. Men hur — det skulle utredas ytterligare. Nu har ett år gått. Nu kritiseras förslaget och framför allt att reformen skall finansieras. Värdet av marginalskattereformen håller på att komma helt i skymundan, och från visst håll försöker man på allt sätt att förstora upp de problem som kommer att uppstå, om staten på något sätt tar in det inkomstbortfall som uppkommer. När dåvarande trepartiregeringen inbjöd socialdemokraterna till förhandlingar om en marginalskattesänkning, stod det också fullt och klart utsagt att reformen första året skulle finansieras, eventuellt med en höjning av skatten på olja och en arbetsgivaravgift och de andra två åren, när förslaget skulle genomföras, med arbetsgivaravgift och eventuellt en s.k. proms. Också Gösta Bohman stod bakom detta förslag, vilket än mer dokumenteras i ett uttalande i pressen, där han tog avstånd från ett uttalande av moderaternas dåvarande partisekreterare Lars Tobisson, som ansåg att reformen skulle i stort sett kunna finansiera sig själv. Trots detta är man i dag väldigt oviss om var moderaterna står. Vid en presskonferens i går uttalade den nye partiledaren Ulf Adelsohn att finansieringsfrågans lösning inte får försämra näringslivets konkurrenskraft och inte heller statens finanser. Vad som mer än något annat skulle skada näringslivet är om man inte beaktar det uttalande som gjordes i samband med trepartiöverenskommelsen, nämligen att effekten av skatteuppgörelsen skulle medräknas vid den kommande avtalsuppgörelsen. Men varför inte tala om hur moderaterna vill utforma finansieringen? Det uttalande som Ulf Adelsohn gjorde i går säger ingenting om hur man skall klara det. Ibland säger moderaterna: Vi bör spara mer av statsutgifterna. Socialdemokraterna har i sin partimotion kommit fram till motsatsen: Höj momsen och skatten på förmögenheter! Visst behöver vi spara, men detta behövs för att inte budgetunderskottet skallstiga ytterligare. Även om det är valår borde moderaterna förstå att man inte kan ta bort över 10 miljarder — mer än en fjärdedel av de inkomster staten tar in i direkt inkomstskatt — utan att detta inkomstbortfall i huvudsak måste ersättas på något annat sätt. Jag sade redan förra året att det var beklagligt att inte finansieringsförslaget var med redan den 3 februari. Då hade vi samtidigt kunnat debattera marginalskattesänkning och hur den skulle betalas. Det hade förhindrat den snedvridning av debatten som den nu har fått. Men konsekvensen i moderaternas argumentering är i högsta grad märklig — ja, jag vill säga bristfällig. De säger att reformen är alltför begränsad. Brytpunkten skulle ha satts högre — många inkomsttagare får alldeles för liten eller ingen skattesänkning. Men vad blir resultatet om brytpunkten sätts högre? Jo, resultatet blir ännu sämre för lågoch mellaninkomstgruppen, om finansieringen skall ske genom något slag av indirekt skatt eller avgift. Det går inte att göra en än större marginalskattelättnad utan att kostnaderna också stiger. Och dessa kostnader vill moderaterna föra över till lågoch mellaninkomstgrupperna. Partierna var förra våren överens om att reformen skulle finansieras. Jag vill ändå hoppas att partierna är att lita på och tar sitt ansvar, även det parti som i vissa valrörelser anser sig ha behov av att på affischer tala om att man ”är att lita på”. När jag lyssnade till Knut Wachtmeisters anförande blev jag rätt förvånad. Han skildrade remissyttranden som kommit in, och det är givet att man denna gång som annars med stor noggrannhet skall ta del av vad remissinstanserna har sagt. Men vad jag saknade i Knut Wachtmeisters anförande var någonting positivt om denna reform eller någonting som kunde antyda på vad sätt man i stället skulle klara finansieringen av reformen. Jag skall inte nu diskutera remissyttranden. Först skall vi ta del av alla yttranden, och sedan kommer vi att få tillfälle att diskutera frågan närmare. Men jag tror ändå att det är angeläget att se litet grand positivt på frågorna och inte enbart svartmåla nära nog varje förslag som läggs fram i ekonomiska frågor. Vi hade samma debatt när det gällde fastighetstaxeringen. Moderaterna svartmålade hela denna sak trots att de själva var med och drog upp direktiven till utredningen. Det var en enig utredning, och vi var eniga i riksdagen — trots detta gick moderaterna ut och tecknade en bild av fastighetstaxeringen som sedan ingalunda gav det utslag man hade talat om i propagandan. Skattereformen kommer vi, som jag nyss sade, att få tillfälle att diskutera ytterligare denna vår. Jag vill endast understryka att det är en reform som krävts såväl av regeringspartierna som av moderater och socialdemokrater. Det är en reform som begränsar marginalskatten till högst 50 20 för inkomster upp till 110400 kr. i 1982 års penningvärde. Det mycket omdiskuterade underskottsavdraget berör ingen inkomsttagare som tjänar under dessa 110 400 kr. Det är viktigt att vi håller i minnet vad reformen innebär. En annan skattefråga som dyker upp ganska ofta är om vi skall införa en differentierad mervärdeskatt. Frågan är delvis föranledd av den diskussion som uppstått kring minskningen av livsmedelssubventionerna. Enligt min uppfattning — och den delas av mitt parti — skulle det vara fel att införa en differentierad moms. Att livsmedelssubventionerna tillkom berodde ju på att man ville ta bort momsens fördyrande effekt på baslivsmedlen, främst på mjölk men också på bröd, kött och fläsk. Genom livsmedelssubventioner kan man bibehålla ett enhetligt momssystem. Kontrollen blir lättare och bättre, och effekten blir rättvisare, speciellt mot låginkomsttagarna. Vi slipper den besvärliga gränsdragningen av vad som skall räknas som livsmedel, och vi har kvar ett system som sänker kilopriset på varan i stället för en procenträkning, som ger större prissänkning ju dyrare varan är. Det är vad den differentierade momsen innebär. Som vi har hört i kväll och även kunnat läsa i motioner har moderaterna i år återkommit med sina krav på en ytterligare minskning av livsmedelssubventionerna, nu med 375 milj.kr. Därutöver säger man i en motion att på sikt alla konsumentsubventioner skall tas bort. Jag tycker det är allvarligt att man här vill angripa ytterligare en fråga om vilken vi var överens för några år sedan. I årets budgetproposition beräknas livsmedelssubventionerna utgå med 3,3 miljarder kronor, och enligt mitt partis uppfattning är det ett belopp som inte skall sänkas. I skattedebatten debatteras inte bara skatter och avgifter utan också vad som kan göras för att begränsa den del av inkomsterna som går vid sidan om beskattningen. Olika åtgärder har under åren vidtagits, och under allmänna motionstiden i år har jag och Åke Polstam tagit upp just denna fråga i en ganska omfattande motion. Det gäller bl.a. att skapa en så rationell taxeringsorganisation som möjligt och samtidigt skärpa kontrollen samt göra den mer effektiv. I denna motion yrkas både på en förstärkning av resurserna och på en bättre samordning mellan skatteutredning och brottsutredning samt mellan skattemål och brottmål. Vidare kräver vi en bättre samordning mellan olika myndigheter i arbetet på att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Men vi anser också att åtgärder bör vidtas för att nå en bättre kontakt mellan myndighet och den enskilde deklaranten. Som ett led i denna strävan föreslår vi att den lokala skattemyndigheten byggs ut och förändras till lokala samhällsmyndigheter, som kan fungera både som kontaktorgan, rådgivare, uppbördsverk och kontrollorgan. Närheten, kontakten och personkännedomen skulle förbättra samarbetet och göra kontrollen mer effektiv. Kunde vi dessutom öka servicen och informationen åt framför allt nystartade företag, skulle säkerligen betydande förbättringar bli följden. I en annan motion berörs skatteadministrationen. I den krävs bl.a. åtgärder för att förenkla och rationalisera behandlingen av skatteärenden. Den nuvarande stora eftersläpningen gör det angeläget att vidta åtgärder som gör att behandlingen går snabbare. Det var därför med glädje som jag tog del av justitieministerns uttalande i ett interpellationssvar i måndags här i kammaren om att en utredning angående dessa frågor nu kommer att tillsättas. Jag vill understryka angelägenheten av att det utredningsarbetet sker i en sådan takt att vi inte behöver vänta alltför länge på konkreta förslag. Kastar vi blicken framåt så är det oerhört angeläget att vi också funderar över hur skattesystemet bör se ut i framtiden. Även om vi nu i vår skall besluta om en mycket betydelsefull förändring av vårt skattesystem, är det ändå angeläget att vi prövar nya idéer för hur ett skattesystem skall se ut. Ett led i denna strävan är den utredning som nu har tillkommit om en utgiftsskatt. Ett skattesystem är ju inte utformat enbart för att ta in skatt till stat och kommun. Kraven är bl.a. också att skattesystemet skall stimulera till sparande, vara inkomstutjämnande och stimulera arbetsinsatser. Just dessa tre egenskaper präglar utgiftsskattesystemet, och det är värdefullt att det alternativ som utgiftsskattesystemet utgör blir noggrant utrett. Herr talman! Jag har med detta inlägg velat understryka min syn på aktuella skattefrågor. I grunden är det oerhört angeläget att vi kan behandla dessa frågor och besluta i dem utan alltför mycket taktiska spekulationer. Riksdagen har här att utforma ett skattesystem som är rättvist, som stimulerar till ökade arbetsinsatser och som i grunden bygger på att fördela bördan efter de resurser som står till den enskildes förfogande.
Herr talman! Stig Josefson undrar var vi moderater står i frågan om finansieringen av skattereformen. Partiets vice ordförande Lars Tobisson har i debatten tidigare i dag redogjort härför. Jag behöver kanske inte upprepa vad han sade, men i stort sett går det ut på ytterligare besparingar. Delvis räknar vi med en självfinansiering till följd av en sänkning av marginalskatterna, en sänkning som får människor att deklarera hederligare och göra större arbetsinsatser. I sista hand är vi beredda att tillgripa konsumtionsskatter. Med regeringsförslaget riskerar man däremot en överfinansiering. Om inflationen överstiger 5,5 26, blir det nämligen fråga om en sådan. Men när propositionen lagts fram kommer vi att i vanlig ordning motionera, tala om hur vi ser på förslaget och komma med vårt alternativ. Livsmedelssubventionerna har just diskuterats av Einar Larsson och Arne Andersson i Ljung. Jag har ingen anledning att upprepa den debatten. Slutligen sade Stig Josefson att jag svartmålade i mitt anförande. Nej, jag svartmålade inte, utan det var i så fall remissinstanserna som gjorde det. Nästan hela mitt anförande utgjordes av referat av vad remissinstanserna yttrat. Ett av de skarpaste svaren kom från Lantbrukarnas riksförbund, en organisation som f. ö. står Stig Josefsons parti nära.
Herr talman! Ja, jag sade svartmåla. Ett anförande i vilket det inte med ett enda ord anges hur man skall lösa problemen tolkar jag inte på annat sätt än som en svartmålning. Jag beklagar att vi här inte kan få något uttalande om hur man skall lösa problemen. När man sedan säger att det förslag som har lagts fram om en finansiering av skattereformen skulle överkompensera och ge mer i inkomster än vad som skulle vara skäligt med hänsyn till kostnaderna är väl det ändå att gå händelserna litet i förväg. Det finns ju inget beslut om hur mycket man skall ta ut, utan det enda som har sagts — och det har också moderata samlingspartiet tidigare varit med om — är ju att man skall finansiera reformen. Därför får den avgift som skall tas ut för finansieringen anpassas till de verkliga kostnaderna. Nu säger Knut Wachtmeister att man i hans parti kommer att följa den väg som Lars Tobisson i dag har talat om. Ja, men här har det ju varit oerhört många bud om finansieringen av denna reform. Jag må säga att när jag i går lyssnade till vad Ulf Adelsohn sade och jämför det med de uttalanden som jag refererade alldeles nyss, kan man undra var moderata samlingspartiet står när det gäller att lösa finansieringsproblemet. Hur stämmer detta? Låt oss, innan ni kritiserar ner hela förslaget, få ett klart besked om hur ni tänker er finansieringen! Att tro att reformen skall kunna finansiera sig själv är väl ändå att bortse från vad man innerst inne vet när det gäller en sådan här sak.
Herr talman! Stig Josefson klagade över att jag inte i mitt anförande anvisade hur man skall kunna lösa problemet. Jo, jag redogjorde för precis vad dessa fyra remissinstanser anser vara fel, men också hur man skulle kunna rätta till de felen. Beträffande finansieringen avkräver Stig Josefson mig ett förslag. Jag har anvisat de vägar vi kan tänka oss. Men jag vill påminna Stig Josefson om att de fördragsslutande partierna själva inte har kommit med ett finansieringsförslag. Då tycker jag det är ohemult att kräva att vi från oppositionens sida skall ha ett färdigt finansieringsförslag innan vi har sett propositionen.
Herr talman! Om moderata samlingspartiet hade stått kvar vid den överenskommelse som träffades i trepartiregeringen och som presenterades för socialdemokraterna i de förhandlingar man hade, då hade jag inte ställt denna fråga. Men eftersom moderata samlingspartiet ifrågasätter finansieringssystemet, efterlyser jag vilket alternativ som finns. Regeringens förslag i denna fråga kommer, men vi respekterar den regel som varit gängse här i riksdagen, nämligen att remissyttranden först skall komma in och att man skall ta del av vad remissinstanserna har sagt. Det skulle vara i högsta grad oförskämt emot de instanser varifrån man begär ett remissyttrande, om man inte skulle avvakta till den tidpunkt då de har lämnat sina svar. Det har skett senast den 15 januari. Propositionen kommer alltså. Anledningen till att jag frågade Knut Wachtmeister vad moderaterna vill är just det som jag sade, att man inte längre står kvar vid vad vi var överens om för snart ett år sedan.

Herr talman! Vi byter snabbt ämne i den här debatten. Jag ber att få låna talmannens öra några minuter för att ge några synpunkter på en annan fråga, som rör rättstrygghet och kriminalpolitik. För några dagar sedan publicerade statistiska centralbyrån, SCB, en färsk statistik över brottsutvecklingen i vårt land. Den belägger vad vi under flera år kunnat konstatera, nämligen att vi har en trend som innebär att brottsligheten totalt sett ökar. Enligt denna SCB-statistik polisanmäldes ca 880 000 brott under 1981, vilket är en ökning med 2 Z6 jämfört med 1980. En rapport från brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar också betydande förändringar av brottsligheten under de senaste decennierna. Sedan 1950 har de anmälda våldsbrotten mer än tredubblats, inbrotten mer än sexdubblats och rånen artondubblats. Kriminaliteten är utan tvivel ett samhällsproblem av mycket stort omfång. Det gäller inte bara i Sverige. Det finns en liknande utveckling i praktiskt taget alla länder som kan jämföras med oss och som liksom vi öppet redovisar kriminalitetens omfattning och problem. Brottslighetens utveckling är oroande. Det är inte konstigt om många känner uppgivenhet när, trots de många olika insatser som gjorts under senare år, några påtagliga resultat inte nås. Och med påtagliga resultat menar jag att man skall få se en minskning av antalet brott. Men man får enligt min mening aldrig ge upp. Vi kan anta att läget skulle ha varit än värre utan de olika åtgärder som vidtagits i denna kamp mot brotten. Vi måste hela tiden, om och om igen, göra allt vad som går för att bekämpa brottsligheten och förhållanden i samhället som utgör grunden för den brottsliga verksamheten. Den ökande brottsligheten gör behovet av effektiva ingripanden i brottsbekämpande syfte allt angelägnare. Medborgarna i en rättsstat har rätt att kräva att det allmänna skall skydda dem mot angrepp på liv, hälsa och egendom. Kampen mot brottsligheten kräver i första hand insatser från samhällets sida. Men också sammanslutningar, företag och enskilda måste ta del i uppgiften i olika former. Att människor av varandra fordrar respekt för strafflagens bud är givetvis inte liktydigt med att inta en hård och oförsonlig hållning mot de — inte sällan socialt handikappade — personer som är kriminellt belastade. Samhällets åtgärder mot brott måste sättas in på många olika områden. Det är nödvändigt att se kriminaliteten i dess sammanhang med andra sociala förhållanden. En försvagning av familjegemenskapen kan skapa en otrygghet för de unga som ibland får utlopp i asociala beteenden. Brister i boendemiljön och i skolan kan också leda till sociala störningar. Ungdomsarbetslösheten utgör ett allvarligt problem, som även från brottsförebyggande synpunkt måste följas noga. Ofta går vägen till kriminalitet över missbruk av olika slag. Många brott har samband med narkotikamissbruket. Att alkoholmissbruket är en starkt bidragande orsak till mycken brottslighet, t.ex. våldsbrottslighet, är sedan länge belagt genom forskning och utredningar. Otryggheten är grogrunden för brott och annat asocialt beteende. Om barn fick känna större trygghet och känna att andra människor brydde sig om dem och gav dem handlingsmönster och insikt om nödvändigheten att ta ansvar själva, skulle nog det i sig förebygga mycken brottslighet. Den kriminalpolitiska debatten sätter — och det är ganska naturligt — den brottslige i centrum. Men det har alltför länge och i alltför hög grad skett på bekostnad av brottsoffret — målsäganden — vars intressen lätt hamnar i bakgrunden. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning hållas skadeslös. Även om under senare år och under de borgerliga regeringarnas tid möjligheter att få ersättning för brottsskador, framför allt personskador, har förbättrats, bör brottsoffrens intressen beaktas bättre än hittills. De som har utsatts för allvarliga brott måste även på annat sätt få hjälp och stöd. De skall inte hamna i en känsla av otrygghet och hjälplöshet. Situationen för kvinnor som har utsatts för misshandel och andra övergrepp kräver särskild uppmärksamhet. Förutom samhällets åtgärder kan olika frivilliga insatser som bygger på medmänsklighet vara betydelsefulla. Strafflagstiftningen måste bygga på att den enskilde har ett ansvar för sina handlingar samt på rättvisa och konsekvens i påföljderna. Samhället måste reagera särskilt starkt när det gäller personer som inte kan avhålla sig från våldshandlingar mot andra människors liv och hälsa eller från svårare angrepp mot andras egendom. Herr talman! En lång debattdag här i kammaren närmar sig nu sitt slut. Det har varit en debattdag fylld av inlägg i olika frågor men framför allt av inlägg som har rört den ekonomiska politiken. Och det är naturligt, eftersom den ekonomiska politik som förs får betydelse för praktiskt taget alla sektorer i samhället. Det ansträngda samhällsekonomiska läget får naturligtvis betydelse också för lagstiftningens omfattning och inriktning. Lagstiftning som innebär ökade kostnader för staten och kommunerna måste så långt möjligt undvikas. Det är lika viktigt att också noggrant pröva lagstiftning som lägger ökade förpliktelser på enskilda eller företag. Men även i tider då samhällsekonomin är i obalans måste rättsväsendet få de resurser som erfordras för att dess uppgifter skall kunna fullgöras på ett effektivt sätt. Även om all brottslighet måste bekämpas, står det klart att rättsväsendets alla organ, och särskilt då polisen, inte har och inte kan få så stora resurser att de lika effektivt kan gripa in mot varje form av kriminalitet. Det kommer därför alltid att vara av betydelse hur polisens resurser fördelas mellan olika angelägna uppgifter. En prioritering till vissa arter av brott får dock inte leda till att andra kategorier lämnas helt åt sidan. Man måste vidare hålla i minnet att missförhållanden i samhället i stor utsträckning kan och bör mötas med andra åtgärder än de straffrättsliga. Ytterst ankommer det på den lokala polisorganisationen att bedöma mot vilka slags brott tillgängliga resurser i första hand skall sättas in. Därvid kan hänsyn tas till att förhållandena varierar mellan olika delar av landet. Den reform av polisväsendet som den senaste trepartiregeringen föreslog och som riksdagen fattade beslut om i fjol ger större möjligheter till en snabb och smidig anpassning av polisens verksamhetsinriktning till regionala och lokala förhållanden. Men några områden bör enligt min mening generellt prioriteras. Det gäller kampen mot narkotikabrotten, mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten och mot våldsbrottsligheten. En sådan prioritering har också skett under senare år. Vi föreslår från moderata samlingspartiets sida nu ytterligare en rad åtgärder inom dessa fält vad gäller både resurser och lagstiftningsåtgärder. Polisens uppgift är att förebygga brottslig verksamhet och att ingripa mot den som begått brott. Men polisen har också viktiga sociala och hjälpande funktioner. Samhällsutvecklingen har inneburit påtagliga förändringar i polisarbetet. Det moderna samhällets anonymitet, brister i normanpassningen, ökade missbruksproblem och som en följd därav social utslagning, har medfört nya arbetsuppgifter för den enskilde polismannen. Detta har också inneburit ökade risker vid tjänsteutövningen. Polisen möter ofta en välorganiserad och resursstark brottslighet. Våldsmentaliteten och bristande respekt för polisens arbetsuppgifter är påtagligt försvårande faktorer. Den enskilde polismannen löper ökad risk att hamna i en våldssituation. Den växande omfattningen av nya lagregler har också påverkat polisens arbetsuppgifter. Allmänhetens ibland avoga inställning till lagar och bestämmelser drabbar den enskilde polismannen trots att denne enbart fullföljer sina åligganden inom ramen för sin tjänsteutövning. Jag tror att det är nödvändigt att den enskilde polismannen får känna bättre stöd från statsmakterna i sin yrkesutövning. Gjorda undersökningar har visat att befattningshavare inom polisen, särskilt då de yngre, tycker sig sakna detta stöd. Det är i hög grad ägnat att försvåra polisens arbete. I en hård prioriteringssituation är det naturligt att den brottsbekämpande uppgiften ges hög prioritet. Den hjälpande och sociala verksamheten är emellertid viktig för polisarbetet i stort och inte minst i relationen mellan polisen och allmänheten. Här har — i synnerhet när det gäller kontakten med ungdomar — kvarterspolisorganisationen en stor och betydelsefull uppgift. Genom ökad och förbättrad kontakt mellan olika samhällsorgan skulle polisarbetet förbättras och underlättas. Detta gäller inte minst kontakten mellan polisen och de sociala myndigheterna. I polisinstruktionen är klart angivet att polisen skall samarbeta med andra myndigheter. Det borde föreligga motsvarande samarbetsskyldighet från de sociala myndigheternas sida. Ett ökat samspel och ansvarstagande skulle vara av värde bl.a. vad gäller bekämpandet av ungdomsoch narkotikabrottsligheten. Det framstår också som angeläget gentemot allmänheten att olika samhällsorgan inte har skilda målsättningar när det gäller samhällsutvecklingen i stort. Genom att polisutbildningen nu sker på högskolenivå underlättas integrering med den övriga högre utbildningen i samhället. Detta gäller inte minst forskningen. Polisarbetet är en viktig samhällsfunktion, som motiverar ytterligare forskningsinsatser. En kontinuerligt bedriven polisforskning bör etableras med organisatorisk anknytning till polishögskolan. Moderata samlingspartiet föreslår därför medel till en professur i polisforskning. Herr talman! Under de senaste åren har omfattande åtgärder vidtagits inom kriminalpolitikens ram för att man skall komma till rätta med narkotikabrottsligheten. Ändrade och skärpta straffbestämmelser, uppstramning av kraven för åtalsunderlåtelse, nya förverkanderegler, ökad resurstilldelning för att man skall bättre kunna beivra dessa brott, bättre kontrollmöjligheter inom kriminalvården är några av de åtgärder som kommit till. Men vi måste gå vidare. Tekniska hjälpmedel måste kunna användas i större utsträckning vid spaning och utredning i fråga om grova narkotikabrott. Kravet på den enskildes integritet gör att det är en svår avvägning att bestämma hur långt man här kan gå. Men samhället kan inte gärna acceptera att de stora och välorganiserade brottssyndikat som det här ofta är fråga om har sådana möjligheter att samhället kommer på efterkälken i sitt arbete att skydda medborgarna mot grova brottslingar. Det behövs också en väsentlig uppstramning av reglerna för de grova narkotikabrottslingarnas kontakter med yttervärlden under den tid de avtjänar straff. Permissionsutredningens nyligen avlämnade förslag bör kunna ligga till grund för en mer realistisk inriktning av dessa regler. Vi bör också ha klart för oss att vi inte kan utesluta att vi i framtiden kommer att tvingas till ytterligare straffskärpningar för olika former av narkotikabrott, inte minst för att markera samhällets otvetydiga avståndstagande gentemot narkotikabrotten och narkotikalangarna, som ju orsakar andra människor så enormt mycket lidande.

Herr talman! Så här skriver diktaren Ingrid Sjöstrand: Elda under din vrede med maktens nyheter dämpa inte smärtan över livet som stjäls ifrån oss Trösta inte din sorg över världen inför våra ögon Elda under din vrede. Och vi måste elda under vår vrede och reagera därför att krigsförberedelserna är i full gång — en militarisering av hela världen pågår, därför att vapen utvecklas för att man skall kunna utkämpa ett kärnvapenkrig, inte för att avskräcka ifrån det, därför att vi, Europas folk, har utsetts att bli slaktoffer i en uppgörelse. I Europa skall man ”vinna” ett kärnvapenkrig, även om människorna måste offras. Vi måste reagera därför att Norden nu dras in i spänningsområdet. Över våra huvuden skall kryssningsrobotar med kärnvapen eller kemiska vapen passera. Vi måste också reagera därför att en stark folklig opinion för fred nu är vårt enda hopp! Herr talman! Att i dagens debatt med en stark koncentration kring de ekonomiska problemen, arbetslösheten och våra egna nationella problem inte ägna några minuter åt det överskuggande problemet om vi över huvud taget får uppleva en framtid känns fel. Vad är våra egna i och för sig stora problem värda, om vi inte har en fredlig värld att se fram emot? Hur skall vi få unga människor att helt och fullt satsa på framtidsbyggandet, om de inte kan ha förhoppningar om fred? Är det så förunderligt att håglösheten sprider sig bland ungdomen, när de ser att världens ledande makthavare inte ens förmår att ha ett konstruktivt samtal? Därför tror jag att det är viktigt att frågan om fred och nedrustning också finns med i den svenska framtidsdebatten. Fortfarande finns det många som tror att man kan köpa sig nationell trygghet med militära rustningar, med fler alltmer avancerade flygplan och pansarvagnar. Men allt fler instämmer i dag med förre utrikesoch försvarsministern Torsten Nilsson, när han säger: ”Att bygga trygghet på militär styrka är för de små staterna ett antikverat säkerhetsbegrepp. Denna syn driver ständigt försvarskostnaderna uppåt och krav reses på nya sofistikerade vapen.” Alva Myrdal har länge sagt att vi köper oss allt större otrygghet till allt större kostnader. Det är absurt att mänskligheten varje år lägger ner ca 600 miljarder dollar på militära utgifter, samtidigt som 800 miljoner människor lever på svältgränsen och i absolut fattigdom. Vi vet också, genom bl.a. Brandtrapporten, att man för priset av ett enda jaktplan får 40 000 byapotek. För priset av en enda stridsvagn får man 1 000 klassrum åt 30 000 barn! Europa är översållat av kärnvapen. Mellan 12 000 och 15 000 taktiska kärnvapen ligger färdiga ute på förband i Europa att sättas in i det ”begränsade” kärnvapenkriget — det kärnvapenkrig som politiska ledare och militärer inbillar varandra kan vinnas! Det är detta kärnvapenkrig som höga militära planerare räknar med som verklighet efter 1-2 dygns konventionell krigföring i Europa, bl.a. därför att kärnvapnen placerats så nära gränsen att de måste utlösas, annars faller de i fiendens händer. Det gäller det kärnvapenkrig där människorna måste offras för att Europa skall ”försvaras”. Alva Myrdal har på ett obarmhärtigt sätt avslöjat detta i skriften Ett kärnvapenfritt Europa: ”Varje tänkande individ i Europa vet att supermakterna håller våra länder som gisslan i sin tävlan med varandra att vara världens mäktigaste nation —-—-—-. Europa har ofrivilligt utsetts till att bli slagfältet för ett ev. storkrig mellan de båda supermakterna.” Förra lördagen fick vi i TV på ett avslöjande sätt detta bekräftat, liksom hur omöjligt ett sådant ”begränsat” kärnvapenkrig är. Som om det inte räckte med det nuvarande vanvettet, skall 1983 nya eurostrategiska kärnvapen, kryssningsrobotar och medeldistansrobotar, placeras i NATO-länder i Europa. Med dessa nya kärnvapen sänks drastiskt kärnvapentröskeln. Förvarningstiden minskar till 4-6 minuter. Också Norden dras nu in i spänningsområdet. Över Norden skall kryssningsrobotar, bestyckade med kärnvapen eller kemiska vapen, passera. Om ingenting görs, står världen inför en ny våg av upprustning — denna gång med kemiska vapen. Även dessa vapen är avsedda för Europa. Är det så förunderligt att människor i Europa och Norden reagerar, när de nu börjar inse det cyniska spel som sker med deras liv som insats? Politiska, fackliga och kyrkliga rörelser, miljögrupper och fredsgrupper kräver nu att kärnvapnen dras bort från Europa. Man kräver att de politiska ledarna skall ta sitt förnuft till fånga och sätta sig ned och föra konstruktiva nedrustningssamtal. Konstruktiva nedrustningsinitiativ är livsviktiga. Sådana arbetades fram för några dagar sedan av folkrörelserna i Sverige, och lämnades till den svenska regeringen. Här i Stockholm genomfördes en alternativ riksdag, en Alla organisationer som ville arbeta med nedrustning var inbjudna. Hela skalan från vänster till höger var representerad, dock icke de politiska moderpartierna. Deras forum är ju här i den parlamentariska riksdagen. På folkriksdagen för nedrustning skulle alla övriga organisationer få komma till tals. Närmare 500 deltagare arbetade under tre dagar. Naturligt nog fanns det meningsmotsättningar, bredden var ju stor, men det positiva var det konstruktiva och konkreta arbetet i utskottsgrupper och i plenum. Några smågrupper skulle inte kunna utnyttja folkriksdagen. Därför var det nödvändigt att samla två tredjedels majoritet för att förslaget skulle vara folkriksdagens och därmed föras fram till den svenska regeringen, att användas av den vid FN:s andra särskilda nedrustningssektion i juni i år. Den svenska folkriksdagen för nedrustning begärde således bl.a. att regeringen vid FN-sessionen SSD II, framför förslaget om ett allomfattande vapenmoratorium, dvs. att all ytterligare forskning, utveckling och utplacering av vapen bör inställas och att all framställning och lagring av nya vapen bör stoppas. Vidare att den svenska regeringen bör begära en FN-studie om unilaterala, dvs. ensidiga nedrustningsinitiativ, deras förutsättningar, möjligheter, konsekvenser och problem. Den svenska regeringen bör vidare vid SSD II kräva att rustningskostnaderna bör minska med 5 9 årligen i fasta priser hos FN:s medlemsländer och att i anslutning därtill Sverige omedelbart börjar utarbetandet av en modell för nedrustning för vår egen del. Folkriksdagen föreslog vidare den svenska regeringen att den vid SSD II bör kräva att ett FN-organ får klarlägga all internationell överföring av vapen, militära licenser och utvecklingsoch forskningsresurser för militära ändamål, sammanställa och registrera dem samt föreslå åtgärder för en betydande minskning av den internationella vapenhandeln. Den svenska regeringen borde inför SSD II också verka för att FN:s medlemsländer inför fredsfostran i sina undervisningssystem på alla nivåer och att medlemsländerna intensifierar fredsoch konfliktforskningen. Folkriksdagen förde också fram förslag, direkt riktade till den svenska regeringen. menade man att folkrörelserepresentanter och forskare bör ingå i SSD II-delegationen, att minst 1 Zo av försvarsutgiften anslås till folkrörelsearbetet för fred och nedrustning, att den svenska vapenexportlagstiftningen skärps, så att inte heller vapen av defensiv karaktär får exporteras samt att en öppen parlamentarisk kontroll och årlig öppen redovisning till riksdagen av den svenska vapenexporten sker. Den svenska regeringen bör för sin egen del inrätta ett fredsdepartement, vars ansvarsområde bl.a. bör gälla frågor som rör nedrustning/omrustning, kontroll av nationell och internationell vapenhandel, omställning från militär till civil produktion, fredsfostran och fredsforskning. Vad svensk folkriksdag för nedrustning visade upp var inte bara en djup oro och ångest över kapprustningen och alla dess konsekvenser, utan framför allt att man tillsammans kan arbeta fram konkreta nedrustningsförslag. Och det är ju detta som är det viktigaste. Katastrofen kan vi alla varna för, men det gäller ju att få rädslan och ångesten till konkret arbete för fred och nedrustning. Ett bättre exempel och stöd för sitt internationella nedrustningsarbete än detta kan regeringen inte få. En lång dags debatt går mot sitt slut. Alla de stora svenska problemen om arbetslöshet — inte minst för kvinnorna — sönderkörd ekonomi, försämrade sjukförsäkringsförmåner för de svaga, sviktande löften till pensionärerna, bristande framtidstro och investeringsvilja har tagit merparten av tiden. Det är i och för sig förståeligt. Men också i den här debatten måste man ge sig tid att stanna upp inför den större katastrofen, analysera den och söka efter vägar att förändra den. Då gäller det att vi var och en ställer oss de frågor som Gudrun Sundström gör i denna dikt. på frihet och fred, kamrat? Själen känns som cementklumpar när jag hör nyheter från TT. Frihetssånger jag nynnade på, har tystnat. Åter blir vi hotade till döds. Nya atomvapen. Jag har ett barn, som jag en gång lovade trygghet. Hon kommer att fråga: Vad gjorde du för freden? Protesterade du, eller accepterade du, att makten kommer från kapital och våld? En gång slår bladen ut på trädet igen. Blir det då tid att sitta där och nynna sånger om fred och frihet?

Herr talman! Eftersom debatten inte på något sätt är strukturerad — ännu mindre nu i denna sena stund — har sedan en timme tillbaka väldigt olika ämnesområden behandlats, bl.a. skatter och nu senast fred och fredsforskning. Håkan Winberg har berört frågan om brottsförebyggande åtgärder. Det är svårt att på det sättet få en debatt, och jag kommer nu tillbaka till de svenska problemen. När jag i dag har lyssnat på debatten har jag undrat över om blockpolitiken är en effektiv spärr som omöjliggör ett gemensamt ansvarstagande för Sveriges ekonomiska återhämtning. Ansvar och samförstånd verkar inte stå högt i kurs hos oppositionspartierna, varken till höger eller till vänster. Svensk ekonomisk politik har av tradition under en lång tid haft en förankring i mittfältet av det ekonomisk-politiska systemet. Det har också regeringens politik i dag. Regeringens ekonomiska politik är utformad för att successivt återföra den svenska ekonomin till balans. Detta skall ske genom en kombination av offensiva åtgärder för att stärka den utlandskonkurrerande sektorn å den ena sidan och återhållsamhet med offentliga utgifter och inhemsk konsumtion å den andra. Denna inriktning angavs av folkpartiet redan i december 1980 i det tal som Ola Ullsten då höll, den s.k. Ullstenplanen. Då var budskapet: Det finns en väg ut ur svårigheterna. Det är också budskapet i dag. Vi måste både arbeta och spara oss ur krisen. Devalveringen och momssänkningen hösten 1981 har lagt en grund för en offensiv ekonomisk utveckling. Vi hoppas nu på en industriell expansion under slutet av 1982 och en utveckling i riktning mot balans. Konjunkturrådet inom Studieförbundet Näringsliv och samhälle säger i sin senaste rapport: ”Förutsättningarna för industrin är bättre än någon gång sedan 1973.” Rådet består av ett antal oberoende ekonomiska experter. Även chefsekonomen Rudolf Jalakas i Handelsbanken är optimistisk och anser i en intervju att vi är på rätt väg. Ett konsekvent spararbete skall fullföljas. Det blir inte enbart i budgeten 1982/83, utan det måste återkomma under hela 1980-talet. Budgetförslaget innehåller besparingar på ca 12 miljarder kronor. Det blir kännbart för de flesta, men ambitionen att skydda dem som har det bekymmersamt finns. Flerbarnsfamiljerna har fått höjda barnbidrag från den 1 januari 1982 - ett fjärdedels barnbidrag för tredje barnet och ett halvt för varje därpå följande barn. En stor satsning görs för de handikappade — stöd till dagstidning för synskadade, fördubbling av stödet till flerhandikappade, ökat stöd till handikapporganisationerna m.m. Statens totala kostnader för handikappåtgärder beräknas till 14,8 miljarder kronor budgetåret 1982 77. Enprocentsmålet för u-landsbiståndet ligger fast. När vi får det litet knapert här hemma och behöver skära i kanterna på vårt välstånd, skall detta enligt folkpartiets mening inte drabba dem som har det svårast. I u-länderna svälter årligen många miljoner ihjäl. Det måste mot den bakgrunden vara något besvärande för moderaterna att i sin partimotion till riksdagen yrka på nedskärningar i biståndet. Då är det inte mycket med deras internationella solidaritet och ansvar. Socialdemokraterna vill inte vara med och spara på offentlig konsumtion, utan aviserar ökade offentliga utgifter. Inkomstförstärkningarna till budgeten skall de åstadkomma genom att höja momsen och lägga andra pålagor på näringslivet. Nu har socialdemokraterna hotat med att om de vinner valet i år införa kollektiva löntagarfonder. Ett sådant system är inte förenligt med marknads hushållningens principer. Det lär bli en oöverstiglig pedagogisk uppgift för socialdemokraterna att övertyga Sveriges väljare om förträffligheten av att facket skall styra och inom en ganska kort tidrymd överta en stor del av landets näringsliv. Dessutom är större delen av vår befolkning mycket negativt inställd till kollektiva fackliga löntagarfonder. Det har de flesta opinionsundersökningar visat. Folkpartiet säger ett klart nej till löntagarfonder. Vi anser att spridningen av aktieägandet och inflytandet i företagen för de anställda måste ske på andra vägar. Genom det frivilliga aktiefondssparandet har ett viktigt steg tagits för att tillföra näringslivet riskvilligt kapital. Den framgång som denna form av produktivt sparande haft och har är ett bevis på hur stora resurser som i form av ett frivilligt sparande kan frigöras genom gynnsamma skatteregler. Vid halvårsskiftet 1981 hade ca 265 000 nya aktieeller skattefondskonton öppnats, och den sammanlagda fondförmögenheten var över 1 miljard kronor. Därför är det viktigt med en utökning av såväl allmänna aktiesparfonder som företagsanknutna system, och man bör också öppna möjligheten för ett frivilligt riskkapitalsparande i mindre företag. Vi har i dagens debatt hört framstående socialdemokratiska talare som med stor energi försökt att misstänkliggöra ett system som innebär att löntagarna blir delaktiga i inflytande och förmögenhetstillväxt i företagen genom att de sparar i produktiva former på fördelaktiga villkor. Är det kanske så att man från socialdemokratiskt håll försöker bortförklara den ringa framgång man har i folkopinionen när det gäller att sälja sin fondsocialism och därför med stor ilska angriper en frivillig, populär sparform, som visar att näringslivet får sitt behov av riskvilligt kapital täckt? Löntagarfonder i socialdemokratisk tappning betyder att Sverige ändrar hela sitt ekonomiska system och förändras från att vara en marknadsekonomi med sociala ramlagar till att bli ett samhälle med socialistisk planhushållning. Därför är det viktigt att fortsätta regeringens ekonomiska politik, enligt vilken en marknadsekonomi med sociala ramar är nödvändig, om Sverige skall klara sin ekonomiska planering och återhämtning under 1980-talet. Vi behöver alltså en konsekvent ekonomisk politik i enlighet med vad som föreslås i budgetoch finansplanen för 1982/83. Denna politik är en socialliberal politik som ligger i mitten av svensk politik, en kombination av frihet och rättvisa, ett nej både till socialism och till högerkrafter. Därför är det, herr talman, viktigt med ett starkt folkparti i Sveriges regering också efter valet 1982, ett folkparti som kan slå vakt om dessa omistliga värden. Därför är det viktigt med en liberalt inriktad marknadsekonomi som inom alla områden vill arbeta för frihet och rättvisa.

Herr talman! Genom valet 1976 fick vårt land en borgerlig trepartiregering. Vi socialdemokrater varnade för att en sådan regering så småningom skulle sprängas sönder, bl.a. på grund av motsättningarna i kärnkraftsfrågan. Det är minst sagt svårt att i samma regering ha ledamöter och partier som dels lovar att avveckla kärnkraften till 1985 — det är i realiteten om tre år —, dels är entusiastiska anhängare till kärnkraften. Det är ingen hemlighet för någon i denna kammare att den s.k. villkorslagen konstruerades av den borgerliga trepartiregeringen på hösten 1976 främst för att hålla ihop regeringen i kärnkraftsfrågan. Man kan naturligtvis inte heller utesluta att lagen också hade syftet att åstadkomma en säkrare avfallshantering. Vilken regering som än hade tillträtt efter valet 1976 skulle denna naturligtvis ha förbättrat säkerheten på avfallsområdet när den s.k. AKA-utredningen hade presenterats och varit ute på en bred remissomgång. Det var ju just därför som den socialdemokratiska regeringen tillsatte utredningen. Det har redan skrivits avhandlingar om det taktiska spel mellan regeringspartierna som föregick lagens tillkomst. Men då detta är känt skall jaginte ta tiden i anspråk för att citera vetenskapliga avhandlingar. Låt mig i stället behandla sakfrågan. villkorslagen innebar att kraftföretagen själva — inte regering och riksdag — skulle avgöra om upparbetning skulle väljas eller ej. Regeringen överlät därmed denna så centrala fråga till andra än politiska organ. Detta var och är naturligtvis mycket anmärkningsvärt. Den internationella debatten om kärnkraftens säkerhetsfrågor och riskerna för bl.a. kärnvapenspridning hade ju övertygande visat att riskerna för kärnvapenspridning ökade om upparbetning valdes. Alva Myrdal beskriver t.ex. i boken Spelet om nedrustningen, som utkom på svenska 1976, den debatt som fanns också i slutet av 1960-talet. I kapitlet Att spärra spridningen av kärnvapen redogör Alva Myrdal för alla de åtgärder som är nödvändiga för att minska riskerna för att civila kärnkraftsprogram skall kunna bidra till spridning av kärnvapen. Ett förslag är en internationalisering av anrikningsoch upparbetningsanläggningarna, ett krav som också i åtskilliga sammanhang har framförts av svenska delegationer, ofta under ledning av Inga Thorsson. Men man behövde egentligen inte läsa Alva Myrdals eller någon annans arbeten för att inse de här riskerna. Remisserna över den s.k. AKA utredningen gav tillräcklig vägledning för att avstå från upparbetning. Det socialdemokratiska svaret på trepartiregeringens förslag till villkorslag var klart och entydigt: 1. Upparbetning borde inte tillåtas så länge riskerna för framställning av kärnvapen av det högaktiva avfallet fanns. 2. Några förberedelser för svensk upparbetning borde inte starta. 3. Kraftföretagen skulle inte få träffa avtal om upparbetning utomlands så länge bl.a. risken för kärnvapenspridning kvarstod. Den borgerliga riksdagsmajoriteten tog tyvärr ingen hänsyn till den socialdemokratiska oppositionens uppfattning och för den delen inte heller till experternas och remissinstansernas synpunkter. Sedan känner vi till hur det gick. Den 5 oktober 1978 godkände dåvarande energiministern Olof Johansson Vattenfalls och Forsmarks Kraftgrupp AB:s avtal med det franska bolaget Cogéma. Så långt historien från riksdagens och regeringskansliets korridorer — men utanför det här huset har centern visat upp ett annat ansikte. Det hade gått ungefär ett halvt år sedan energiministern Olof Johansson godkände upparbetningsavtalet, då det som så småningom kom att kallas linje 3 fastställde sin plattform inför folkomröstningen. Den plattformen blev sedan en valsedel. På denna skrev man, att upparbetning inte skulle tillåtas. Jag och många med mig deltog i möten och debatter under folkomröstningen. De centerpartister som deltog stödde häftigt och ivrigt valsedelns text. Man skapade ute bland uppriktigt övertygade kärnkraftsmotståndare intrycket av att centern var emot upparbetning. Ändå var det centerns statsråd som hade godkänt upparbetningsavtalet med Cogéma. I höst är det valrörelse igen. Det har märkts på centerns agerande under de senaste veckorna. Strax före jul presenterade tre kända centerpartister en märklig artikel, där man tog avstånd från upparbetning. Skälet var att det nu hade kommit fram nya fakta som belade riskerna för kärnvapenspridning, skrev mani artikeln. Dessa s.k. nya fakta talade man om i det internationella nedrustningsarbetet redan för ungefär 15 år sedan. Jag tror, herr talman, att det i stället var tanken på en kommande valrörelse — och inte nya fakta — som gjorde att bl.a. fru Hambraeus och herr Granstedt försökte med detta beklämmande hyckleri. Tanken på valrörelsen och på det faktum, att centern nu skall möta de väljare som man arbetade tillsammans med i folkomröstningskampanjen har också avsatt andra spår. I en partimotion från centerpartiet krävs att upparbetning inte skall tillåtas. Man behöver varken vara folkpartistisk energiminister eller professor i statskunskap för att fundera på det märkliga faktum, att statsministerns parti presenterar förslag i riksdagen som går stick i stäv mot regeringens politik på det här området. I den förvirrade situation som uppstått har vi nu fått hjälp med tolkningen av den här centermotionen. Frågan ansågs utagerad efter överläggningar mellan energiministern och statsministern. Och centerns gruppledare herr Mattsson tycker inte att regeringen skall behöva bli oense i frågan. ”Att-satsen innebär ju ingen preciserad hemställan, eftersom där inte finns något direkt nej till upparbetning”, säger han i en tidningsintervju i ett försök att använda vår riksdags ibland byråkratiska skrivregler för att fly bort ifrån problemet och regeringskrisen. Men dagen efter konstaterar ordföranden för centerkvinnorna Gunnel Jonäng, att centern inte skall pruta på något i energimotionen. I ett uttalande frågar hon: ”Är det innantilläsningsförmågan eller tolkningsförmågan som sviktar hos politiker och journalister?” Nr 71 Det framgår inte av tidningsreferaten om kritiken riktar sig emot herr Onsdagen den Mattsson, emot statsministern, emot den folkpartistiske energiministern 3 februari 1982 eller emot oss som tror att man menar allvar, när man skriver något i en — — riksdagsmotion. Vem representerar centerns verkliga uppfattning när det Allmänpolitisk gäller upparbetning av kärnbränsle? Är det statsministern och statsrådet debatt Olof Johansson eller är det riksdagsledamöterna Pär Granstedt och Birgitta Hambraeus?

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat om jag är i tillfälle att lämna riksdagen besked huruvida vapenfrinämnden nu kan fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt även under beredskap och krig och, om så inte är fallet, vilka åtgärder som jag avser att vidta. Gunnar Biörck hänvisar i sin fråga till att försvarsutskottet i sitt betänkande 1981/82:7 bl.a. anförde att vapenfrinämnden f. n. planlägger sin verksamhet under beredskap och krig. Jag har låtit inhämta att nämndens planläggningsarbete i huvudsak kommer att vara avslutat inom kort. Med hänsyn till att vapenfrinämndens verksamhet måste samordnas med försvarsmaktens och arbetsmarknadsstyrelsens handläggning av vapenfriärenden under beredskap och krig, kan det dock behövas ytterligare planeringsarbete. Jag förutsätter att en fullständig beredskapsplanering för vapenfriverksamheten kan fastställas före sommaren. Enligt min bedömning torde vapenfrinämnden nu kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt även i en beredskapssituation. Den pågående planeringen syftar främst till att säkerställa verksamheten i situationer då krigshändelser hindrar nämndens nuvarande sätt att arbeta. Eftersom detta planeringsarbete avses vara avslutat inom relativt kort tid, saknar jag f. n. anledning att vidta någon åtgärd i denna fråga.

Herr talman! Tillåt mig att tacka försvarsministern för svaret. Då jag motionsvägen tog upp denna fråga, gjorde jag det på grund av en alarmartikel från vår kände grundlagsexpert Gustaf Petrén. När jag sedan läste försvarsutskottets betänkande, gav det ett intryck av att allting var tämligen väl beställt. Det är i alla fall en ganska viktig fråga. Om jag har förstått saken rätt, gjordes det förra året drygt 4 000 ansökningar om vapenfri tjänst. Det var en ökning med 8 96 jämfört med året innan. Enligt uppgift skulle också över 80 90 av dessa ansökningar ha vunnit bifall. Jag förmodar att det rör sig om uppemot 10 26 eller någonting sådant av en värnpliktsårgång. Jag läste också nyligen en artikel av min namne, Gunnar Björk i Gävle, som framhöll att Sverige håller sig med världens mest generösa vapenfrilagstiftning och att det finns en uppenbar risk att ”människorna i systemet” blir för få. Vi måste alltså vara mycket återhållsamma när det gäller en ytterligare utökning av det vapenfria alternativet. Jag tycker därför att denna fråga är förtjänt av noggrann uppmärksamhet. Av försvarsministerns svar framgår att han hoppas att en fullständig beredskapsplanering blir klar ”före sommaren”. Det är ett något obestämt uttryck, av samma kategori som ”innan höstlöven faller”. Men det får kanske accepteras. Det är emellertid oroligt i vår del av världen, och förhållandena kan snabbt förvärras. Det är försvarsministern som har det politiska ansvaret för krigsförberedelser och krigsledning. Jag hoppas att vi kan förlita oss på att försvarsministern, i kraft av sitt ämbete, i den här saken ser till att vederbörande inte drar benen efter sig.

Herr talman! Det är en viktig fråga som Gunnar Biörck i Värmdö har tagit upp. Landets försvar bygger på den allmänna värnplikten, vilket innebär att varje manlig medborgare skall ha möjlighet att utbilda sig för försvaret av landets fred och frihet. Å andra sidan måste man göra en avvägning mellan denna grundläggande princip, som vi har att följa upp på bästa sätt, och hänsynen till den enskilde. Det kan finnas fall där det är befogat att göra undantag, och därför har vi möjligheten att bevilja vapenfri tjänst. Gunnar Biörcks uttalanden om att det har varit en oroande utveckling kan jag naturligtvis till viss del instämma i. Det har visat sig att antalet ansökningar har ökat, och vi får naturligtvis noggrant följa denna utveckling.

Herr talman! Egon Jacobsson har med hänvisning till en övning vid kustjägarskolan i december 1981 då ett antal värnpliktiga bl.a. råkade ut för köldskador frågat om jag är beredd att närmare redogöra för denna övning samt skadornas omfattning och vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av det inträffade. En av de värnpliktiga, som deltogi den aktuella övningen, har i en anmälan till justitieombudsmannen påtalat en rad missförhållanden vid kustjägarskolan. Händelserna har också lett till att chefen för marinen har beordrat en särskild utredning av övningen och förhållandena i övrigt vid kustjägarskolan. Jag kan givetvis inte närmare kommentera hur övningen har genomförts, innan jag tagit del av justitieombudsmannens och chefens för marinen utredningsresultat. Kustjägarutbildningen tillhör de mest krävande utbildningsgrenarna inom försvarsmakten. Särskilda krav ställs därför redan vid uttagning till sådan utbildning. Det är dock självklart att även en fysiskt och psykiskt krävande utbildning som kustjägarutbildningen skall genomföras under betryggande former när det gäller den enskilde värnpliktiges säkerhet och hälsa. Jag vill också påpeka att även kustjägarutbildningen självfallet skall bedrivas så att den står i samklang med den grundsyn på ledning och samarbete som gäller inom försvarsmakten i övrigt. Jag utgår från att åtgärder kommer att vidtas, om händelserna under kustjägarmarschen har inträffat på grund av försumlighet eller vårdslöshet från de ansvariga befälens sida. Om händelserna däremot visar sig vara ett resultat av olyckliga omständigheter, som inte kan läggas enskilda befäl till last, förutsätter jag att kustjägarskolan inför kommande övningar planerar så att liknande händelser kan undvikas. Jag avvaktar med intresse justitieombudsmannens och chefens för marinen utredningar. Utredningsresultatet får utvisa om det finns anledning att förändra kustjägarutbildningen.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Låt mig allra först säga att jag inte har något emot att vi utbildar elitsoldater. Dess värre kan deras insatser komma att behövas. Jag har heller inte något emot att den utbildning som de får genomgå i långa stycken är hård och tuff. Vad jag har reagerat mot — och tydligen många med mig, att döma av massmedias reaktioner — är att utbildningen i det här aktuella fallet tycks ha bedrivits på ett skandalöst sätt. Den s.k. jägarmarschen slutade för några av de värnpliktiga med sjukhusvistelse. Köldskador med risk för framtida men, var diagnosen. Anmärkningsvärt i sammanhanget är också att soldaterna först flera veckor efter övningen erhöll utbildning och information om hur man skyddar sig och förebygger frostskador. För mig är det helt klart att utbildning av elitsoldater torde vara en mer grannlaga uppgift än övrig militärutbildning. Det är naturligtvis oerhört viktigt att utbildningen sker på så sätt att deras hälsa bevaras. Annars kan de ju inte utnyttjas för sina svåra uppgifter i en stridssituation. Det finns flera frågor som bör bli föremål för noggrann undersökning i samband med denna militärövning. Är de påståenden som gjorts i massmedia korrekta? Har soldater kvarglömts i snön och fått ligga sex timmar i skogen innan de hittades av en förbipasserande flicka till häst? Är det sant, som uppgetts, att soldater förvägrats träffa sin personalvårdskonsulent? Har misshandel förekommit? Har soldater måst ställa upp mitt i natten för att få sitt hår avklippt? Förekommer pennalism och trakasserier? Och de kanske viktigaste frågorna: Kommer de soldater som fått köldskador att undgå framtida men? Är detta enstaka företeelser, eller förekommer liknande saker vid våra andra militärförband? Jag måste också fråga försvarsministern, som verkar vara glad i att resa — även om han inte når ända fram: Har försvarsministern själv besökt KA 1 för att skaffa sig information om vad som hänt? Jag hoppas att försvarsministern och jag är överens om att det är viktigt att dessa frågor blir besvarade. Jag skulle också vilja fråga om inte försvarsministern tycker att de utredningar som nu behöver göras borde företas av personer utanför förbandet. Jag kan inte finna annat än att det var ett passivt svar. Försvarsministern säger att åtgärder kommer att vidtas. Jag måste då fråga: Vem kommer att vidta dessa åtgärder? Skulle det inte vara på sin plats att försvarsministern själv tog initiativ i den här frågan?

Herr talman! Egon Jacobsson ställer ett antal frågor som vi alla, föreställer jag mig, verkligen är intresserade av att få svar på. Jag är emellertid förhindrad att uttala mig om de här olika frågeställningarna innan den undersökning som nu pågår är avslutad. Undersökningen beräknas vara klar om ca en vecka. Så länge bör vi nog ge oss till tåls. I marinchefens utredning ingår marinstabsläkaren, chefen för KA sektionen och chefen för planeringssektion 4 i försvarsstaben — även överbefälhavaren är alltså representerad i utredningen. Jag avvaktar denna. Jag har fullt förtroende för dem som verkställer undersökningen.

Herr talman! Jag tycker nog att det är en märklig regering vi har i vårt land. Så fort det blir problem och besvärligheter inom olika områden tycks statsråden fly och gömma sig. När SJ har det som besvärligast sitter kommunikationsministern i Blekinge och trycker. När skandalösa händelser utspelas inom militärutbildningen är försvarsministern tyst som en mussla. Det är ju ändå så att försvarsministern har det yttersta ansvaret för försvaret, däri inbegripet militärutbildningen. Beträffande den undersökning som försvarsministern nu åberopar vill jag fråga: Tycker inte försvarsministern att det vore rimligt att den kompletterades, så att även civila personer fick ingå i den grupp som skall göra undersökningen? Och borde inte försvarsministern själv försöka skaffa sig ytterligare informationer om vad som verkligen har skett?

Herr talman! Egon Jacobsson har några besynnerliga funderingar kring den nuvarande regeringens sätt att arbeta. Jag tänker inte närmare gå in på dessa. Jag vill dock säga att jag tror att vi fullföljer en gammal god tradition när vi inte fäller några domar förrän vi har undersökt hur förhållandena verkligen är, och undersökningen pågår ju. Egon Jacobsson säger att ingen civil myndighet är med. Ja, i mitt svar meddelade jag att JO också undersöker förhållandena.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig om jag inte anser att sysselsättningsskäl skall kunna vara anledning till dispens från oljelagringsskyldighet. Oljelagringsskyldigheten för säljare och förbrukare av större kvantiteter regleras i lagen om oljelagring m.m. Varje år fastställs hur mycket de lagringsskyldiga var för sig skall hålla i lager. Tvångslagren skall täcka huvuddelen av landets behov av olja för energiförsörjning under en begränsad tid vid krig och avspärrning. Från försörjningsberedskapssynpunkt är det därför av mycket stor betydelse att lagren hålls intakta. Varje enskilt tvångslager utgör en del av landets totala tillgångar för samhällets olika behov i kristid och får inte tas i anspråk av den lagringsskyldige för att lösa interna ekonomiska problem. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar är tillsynsmyndighet för oljelagringen. På överstyrelsen ankommer bl.a. att pröva ansökan om dispens från oljelagringsskyldigheten. I enlighet med oljelagringslagens bestämmelser meddelas sådan dispens ytterst sällan. Sålunda beviljas inte dispens på grund av att den lagringsskyldige har ekonomiska problem eller problem att upprätthålla sysselsättningen. Avsteg från denna praxis bör av hänsyn till vår försörjningsberedskap inte vara möjliga.

Herr talman! Som Bo Lundgren påpekade medför reglerna en eftersläpningseffekt som innebär att lagringsskyldigheten i en del fall kan komma att överstiga vad den aktuella verksamheten motiverar. Jag är väl medveten om att det i fall av den art Bo Lundgren nämner kan medföra problem för enskilda företag. Mot detta skall emellertid sägas att hela denna lagstiftning är motiverad av försörjningsberedskapsskäl. Det är då svårt att ta hänsyn till ekonomiska svårigheter i allmänhet för företagen. Jag menar alltså, som jag framhöll i mitt svar, att det med hänsyn till lagstiftningens syfte, att hålla en ur försörjningsberedskapssynpunkt tillfredsställande reserv av oljeprodukter i vårt land, inte går att på grund av ekonomiska svårigheter befria företagen från den i lagen angivna lagringsskyldigheten.

Herr talman! Dispens ifrån oljelagringsskyldigheten har meddelats mycket sällan, och jag tror att det är riktigt att vi haft en restriktiv praxis. Det faktum att ett enskilt företag har ekonomiska svårigheter kan alltså inte generellt åberopas som argument för att slippa den i lagen angivna oljelagringsskyldigheten. Detta har varit vägledande i de dispensärenden av det här slaget som behandlats under senare tid. Om ungefär en månad kommer regeringen att till riksdagen avlämna en totalförsvarsproposition. I den propositionen behandlas också det ekonomiska försvaret och därmed även vår beredskap på oljelagringsområdet. Vi får alltså möjlighet att återkomma i det sammanhanget beträffande bestämmelserna om oljelagringsskyldighet.

Herr talman! Som jag sade kommer vi i totalförsvarspropositionen att beröra vår oljeberedskap och de olika instrument vi har för att hålla vår oljeberedskap uppe. Där utgör ju oljelagringsskyldigheten en viktig del. Jag är, som Bo Lundgren säkert förstår, i dag förhindrad att säga någonting om innehållet i propositionen. Den är ju föremål för beredning. Men riksdagen får alltså senare i vår möjlighet att diskutera den här saken.

Herr talman! Jan Fransson har — mot bakgrund av regeringens beslut i vissa kommunindelningsärenden som bl.a. rör Gullspångs kommun och statsministerns uttalande till pressen i anslutning härtill — frågat statsministern om regeringen har för avsikt att även pröva frågan om en tvångssammanläggning med Mariestads kommun. Frågan har överlämnats till mig. Regeringen beslöt den 2 oktober 1980 att en förutsättningslös utredning skulle göras om den kommunala indelningen för Gullspångs kommun. Denna utredning har nu gjorts. I utredningen har tre alternativ närmare analyserats. Alternativen innebär att nuvarande indelning behålls, att kommunen delas i en Gullspångsdel och en Hovadel eller att kommunen läggs samman med Mariestads kommun. Eftersom alternativet sammanläggning av Gullspångs och Mariestads kommuner således har övervägts i utredningen, måste regeringens prövning omfatta även detta alternativ. Jag vill dock understryka att en indelningsändring mot en berörd kommuns vilja får genomföras endast om det finns synnerliga skäl. Beträffande regeringens beslut den 22 december 1981 kan följande sägas. Enligt 1 kap. 24 § lagen om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar skall, när det finns skäl till det, en särskild undersökning göras om befolkningens inställning till en indelningsändring. Undersökningen kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande. Regeringen har i sitt beslut funnit skäl att komplettera utredningen med bl.a. en särskild undersökning om Gullspångs befolknings inställning i frågan. Något skäl att nu undanta något av de utredda alternativen från en sådan undersökning har regeringen inte funnit. Tvärtom har det varit naturligt att låta befolkningen uttala sig om såväl sammanläggningssom delningsalternativet liksom om alternativet att nuvarande indelning behålls. Regeringens beslut innebär således inte något ställningstagande i sak. Avsikten är att ett beslut i sakfrågan skall kunna fattas under april månad.

Herr talman! Jag tackar kommunministern för svaret. Ett av alternativen i den folkomröstning som skall genomföras i Gullspångs kommun är en sammanläggning med Mariestad. Detta alternativ har enhälligt och bestämt avvisats av fullmäktigeförsamlingarna i såväl Mariestads som Gullspångs kommuner. Trots detta har kommundepartementet hårt insisterat på att sammanläggningsalternativet skall finnas med. Det har väckt stor förvåning både hos befolkning och bland politiker i Mariestad. Och frågorna är många. Bryr regeringen sig inte om vad fullmäktige beslutar? Tänker man besluta om sammanläggning över våra huvuden? Varför får vi inte delta i en folkomröstning som eventuellt kan beröra vår kommun? Kommer en eventuell sammanläggning att genomföras redan den 1 januari 1983? Och man frågar sig naturligtvis: Blir den kommunala demokratin bättre, om man gör större kommuner? På någon punkt kanske kommunministerns svar kan vara lugnande, och jag begär inte att kommunministern här och nu skall svara på alla dessa frågor, men jag skulle vara tacksam att få höra kommunministerns synpunkter på vad han anser vara en realistisk tidpunkt för ett genomförande av en eventuell sammanläggning. Även i Gullspång ställer man sig frågande till alternativen i folkomröstningen. Kommunministerns egna partivänner i Amnehärad och Södra Råda skräder inte orden när de uttrycker sitt missnöje. De kommer säkert att ta fasta på vad kommunministern sade i sitt svar om att man inte skall genomföra ändringar mot kommunens vilja. ”Det finns inga realistiska alternativ att ta ställning till”, säger man och ställer frågan: Kan kommunministern före undersökningen lämna sådana garantier att de två små kommuner som skulle bildas vid en delning kommer att bestå på sikt? Och de svarar själva att ingen kan lämna sådana garantier, varför de definitivt är emot en delning. Enligt deras uppfattning kommer en delning att medföra att man inom en snar framtid tvingas in i en större kommun, dvs. Mariestad. Södra Råda-borna vill ha en särskild utredning om deras eventuella kommuntillhörighet, där Kristinehamns kommun kan bli aktuell. Men deras önskemål har hittills nonchalerats, och de är missnöjda med det. Det kan också vara intressant att nämna reaktionen hos de ungdomar som nu får rösta och som i framtiden skall ha ansvar för kommunen. I lokalpressen uttryckte nyligen några av dessa följande omdöme om folkomröstningen och de stridigheter som förekommit: ”Bondpolitik, löjligt. Politikerna borde kunna samsas i den redan lilla kommunen. Det är ju förresten deras skyldighet att komma överens.”
Herr talman! Som jag framhöll i svaret var det inte självklart att i en folkomröstning ta bort det tredje alternativet. Men jag vill gärna understryka att invånarna i Mariestads kommun självfallet berörs så mycket, att det finns skäl undersöka hur ett utfall för det alternativet skulle te sig. Om den folkomröstning som nu skall ske ger till resultat en inriktning mot det alternativet, så blir det — det vill jag gärna säga — tidsmässigt svårt att genomföra en förändring redan den 1 januari 1983. Det är också viktigt att få med så mycket som möjligt av de skäl som skall utgöra grunden för en eventuell förändring, och därför har regeringen ansett att det tidigare utredningsmaterialet behöver kompletteras med en folkomröstning.

Herr talman! Eftersom den här frågan har överlämnats till kommunministern och jag känner till att han kommer att besöka Gullspångs kommun i nästa vecka, vill jag passa på att framföra några synpunkter. När kommunministern nu besöker Gullspång, så kommer han möjligen underfund med att lösningen på Gullspångs problem inte ligger i det ena eller andra alternativet om en ändrad kommunindelning. Han kommer till en kommun som har den högsta arbetslösheten av länets kommuner. 8,5 96 av den förvärvsarbetande befolkningen är arbetslös. Vid årsskiftet fanns tre lediga platser. Under 1981 har 460 anställda varslats om driftsinskränkningar. 399 av dessa gäller uppsägningar. Kommunministern kommer säkert också att informeras om att läget på arbetsmarknaden är utomordentligt bekymmersamt även i närliggande kommuner. Gullspångs kommun har i dag 6 600 invånare. Befolkningen har under de senaste fem åren minskat med 253 människor, varav 41 förra året. Kommunalskatten är redan i dag den högsta i länet, 32 kr. Situationen på arbetsmarknaden i Gullspång och den norra länsdelen är utomordentligt allvarlig. Att trygga jobben för de människor som har att leva vidare i denna bygd är den allt övergripande frågan, och den kommer att kräva sin lösning. Länsstyrelsen och andra organ har att ta sitt ansvar härvidlag. Jag tror också att kommunministern kommer att möta politiker som tror på sin kommun, som är beredda att ta ansvar för en fortsatt bibehållen Gullspångs kommun.
Herr talman! Jag har haft tillfälle att för inte alltför länge sedan besöka Gullspångs kommun och jag är ganska väl informerad om situationen där. På få platser och i få kommuner här i landet är spänningarna så stora som de tydligen är i Gullspångs kommun. Jag är den första att understryka att situationen kan bli sådan att det blir mer angeläget att inrikta sina krafter på att lösa de övriga stora problem som finns än att ägna sig åt frågan om kommuntillhörighet, som ju orsakar splittring. Jag vill gärna därutöver säga att det självfallet ändå är viktigt att man får del av den totala befolkningens uppfattning om framtidsinriktningen i indelningsärendet, och det kan vi bäst få genom en folkomröstning, som nu är föreslagen. Som jag sade tidigare: Om befolkningen skulle uttala en viljeinriktning för en sammanslagning med Mariestads kommun tarvar det självfallet fortsatta utredningar.
Herr talman! Jag tycker mig kunna spåra en förståelse för de verkligt svåra problemen i Gullspång, och jag vill också ta tillfället i akt att säga till kommunministern att han har möjlighet att omsätta den förståelsen i praktisk handling ganska omgående.
Skolstyrelsen i Uppsala har begärt att genom jämkningar i timplanen för Lgr 80 få inrätta s.k. musikklasser i grundskolan. Framställningen har i allt väsentligt tillstyrkts av länsskolnämnden.
Länsstyrelsen har nämligen nyligen i skrivelse hemställt att regeringen uttalar att lokaliseringsstöd enligt de normer som gäller för stödområde 2 tillfälligt under två år skall kunna ges till projekt inom utvecklingsbara företag i kommunen. Alla de kriterier som gäller för kommuner som ligger inom stödområde 2 är mer än väl uppfyllda i den här kommunen.
Trots detta har skolöverstyrelsen avstyrkt, och frågan bereds f. n. inom utbildningsdepartementet. Hur ser statsrådet på möjligheterna att få inrätta musikklasser i grundskolan i Uppsala?